Herr talman! Rune Torwald har läst upp en hel del uttalanden av anställda i postverket. Också jag skulle kunna både läsa upp brev som jag har fått och referera samtal som jag har haft med anställda i postverket, vilka har uttalat sin tillfredsställelse över den nya organisationen. Många människor tycker faktiskt att det beslut som riksdagen fattade var riktigt. Det var ändå en mycket bred majoritet bakom detta förslag till förändring av postverkets organisation. Jag är givetvis medveten om att det kan finnas brister i ett verks funktion. Jag är också medveten om att de som arbetar inom verket hjälps åt för att försöka förbättra service och hantering inom sitt verk. Hur länge vi än för denna debatt, Rune Torwald och jag, kommer vi aldrig att kunna enas. Vi har många bevis från tidigare debatter på att det helt enkelt inte går. Jag vill emellertid gärna säga att det finns åtskilliga exempel, Rune Torwald, på ökad delegering av beslutsbefogenheter inom postverket. Lokala förhandlingar, lokala potter och organisationsfrågor har delegerats från huvudkontoret till regionerna. I fråga om det exempel som Rune Torwald tog upp i sin interpellation och som han även berörde i sitt anförande beträffande utbyte av kassadisk och anskaffning av bandtransportörer, om jag noterade det rätt, gäller att beslutsrätten ligger hos regioncheferna och inte hos huvudkontoret. Däremot fattas centrala beslut vid större teknikutbyte. Vi diskuterade för inte så länge sedan postkassamaskinupphandlingen. Det är riktigt. Det beslutet fattades av huvudkontoret. När det gäller lokalanskaffning är det bara att konstatera att den centralisering som skedde av beslutsrätten och som alltså införts när det gäller lokalanskaffning har haft avsedd effekt. Det visade sig nämligen att posten hade fått ökade kostnader, och med den nya funktionen har vi kunnat minska dessa. Den beslutsordningen har således fungerat väl, och det har inte alls fördröjt nödvändiga investeringar, Rune Torwald. Man har klarat av frågorna mycket smidigt, och man har åstadkommit riktiga beslut när det gäller dessa investeringar. Postens allmänna inriktning är emellertid att bedriva verksamheten genom målstyrning och delegera ansvaret för enskilda beslut helt i enlighet med vad riksdagen beslutat. Finns det brister, Rune Torwald, är jag helt övertygad om att de människor som arbetar inom postverket kommer att ta sig an problemen. För mig är det fullständigt uteslutet att med Rune Torwald gå in i en debatt som gäller generaldirektörens hantering av enskilda frågor.

Herr talman! Jag kan ha förståelse för att kommunikationsministern inte vill diskutera en så pass obehaglig fråga som generaldirektörens agerande, men jag hoppas att det sker i annat sammanhang. För min del kommer jag att påtala det nästa gång jag träffar honom. Det tycker jag även kommunikationsministern borde göra. Det tillhör inte praxis när de berörda ber om en överläggning att man först fattar beslutet och sedan överlägger. Många har tyckt att den nya ordningen fungerat bra, säger kommunikationsministern. Det är möjligt. Jag har inte hört någon som har något att invända mot själva omorganisationen. Att en del har fått befordringar som de varit glada åt är en annan sak. Det obehagliga är — jag vill knappt säga detta men jag måste vidareföra det eftersom så många sagt det till mig — att många har fått en känsla av att det i dag är viktigare att ha röd knapp i knapphålet än att ha meriter av lång tjänstgöring och goda kunskaper. Beträffande delegering av befogenheter när det gäller lokalanskaffning och annat är det märkligt att de som sysslar med dessa frågor — jag har det aktuella delegeringsbeslutet med mig här — inte har kunnat finna att de har samma befogenheter som de haft tidigare. De har dessutom noterat att huvudkontoret i Stockholm nu tvingas rekrytera ytterligare personal just för att klara dessa frågor. Det står i bestämmelserna att till anmälan om ett nytt lokalärende skall bifogas en lokalinventering, men det behövs inte om lokalen är högst 100 kvadratmeter. Det är inga postkontor som har sådana lokaler utan det är de gamlas.k. poststationerna och postanstalterna som har så små lokaler. Kostnadsgränserna är så snäva att man inte anser sig klara normalt underhåll vid postanstalterna. Man tvingas att göra stora utredningar och sända in dem till huvudkontoret i Stockholm. Där byggs upp en stor byråkrati som fördyrar och försenar, vilket inte på något vis är förenligt med resonemangen och löftena om en ökad delegering. Till sist: Det finns en stor oro i leden som inte kan få någon annan effekt än att de berörda arbetar med en känsla av att den nuvarande verksledningen inte uppskattar deras tidigare insatser och inte har något behov av deras kunskaper i dag. Det kan inte vara bra för postverkets resultat eller för stämningen i verket på sikt.

Herr talman! Görel Bohlin har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder som främjar näringslivsetablering, entreprenader och en mångfald i utbudet av service på Arlanda flygplats. Görel Bohlin har vidare frågat mig om jag anser att sammanblandningen av myndighetsutövning och affärsverksamhet i sammanhanget är ett problem. Luftfartsverket har tillsammans med flygbolagen ett ansvar för att den civila luftfarten bedrivs effektivt förenad med högt ställda krav på säkerhet. För att ytterligare förbättra luftfartsverkets möjligheter att möta marknadens krav har verket nyligen omorganiserats. Syftet har därvid varit att öka verkets marknadsorientering bl.a. genom att göra flygplatserna till egna resultatenheter direkt underställda generaldirektören. På Arlanda flygplats utför luftfartsverket inga myndighetsfunktioner. På Arlanda har luftfartsverket som flygplatshållare ett ansvar för att flygplatsen fungerar operativt samt att efterfrågad service erbjuds med hög kvalitet till rimliga priser. Den kommersiella verksamheten på Arlanda omsätter i dag totalt ca 1 500 milj.kr. per år. Härav svarar luftfartsverket för ca 10 90. Verket är positivt till att enskilda företag etablerar verksamhet på Arlanda som har direkt eller indirekt anknytning till flygresandet. När det gäller namnfrågan, som Görel Bohlin också tar upp, finns det ett intresse att namnet Arlanda reserveras för verksamhet som bedrivs på Arlanda, eftersom flygplatsen är Sveriges ansikte utåt. Det betyder dock inte att verksamheten behöver bedrivas i luftfartsverkets regi. Den marknadsorienterade inriktningen vid luftfartsverket har nyligen inletts. Det är naturligt att vissa övergångsproblem kan uppstå. För närvarande anser jag dock inte att några särskilda initiativ från min sida är påkallade.

Herr talman! Tillåt en ledamot uppvuxen i Luleå att inledningsvis lyckönska såväl Curt Boström som Norrbottens län till hövdingeskapet i Norrbotten. Personligen kommer jag att sakna våra duster i kammaren om bl.a. Arlanda flygplats. Det här blir uppenbarligen sista striden. Jag tackar kommunikationsministern för svaret. I en proposition som nyligen behandlats av riksdagens trafikutskott har regeringen föreslagit och fått gehör för en ökad marknadsorientering för luftfartsverket. Från moderat håll välkomnar vi en ökad marknadsorientering. I den motion som framlades från moderata samlingspartiet med anledning av propositionen hade vi dock en del erinringar mot regeringsförslaget. Bl. a. menar vi att regeringen bort gå längre och bildat aktiebolag av de statliga flygplatserna och att finansieringsfrågorna då kan lösas på för aktiebolag gängse sätt. Mot förslaget om finansiering över riksgäldskontoret av kommersiella satsningar och av infrastrukturella investeringar genom anslag invände vi att luftfartsverket bör finansiera alla investeringar på den öppna marknaden och att ett särskilt investeringsbolag bör bildas efter förebild av televerkets Telefinans. Vad beträffar den affärsinriktade verksamheten bör den bedrivas på lika villkor med andra affärsföretags. Även frågan om Arlanda Centrum berördes. Jag citerar ur vår motion: ”Det är angeläget att i det sammanhanget framhålla det värdefulla i att kommersiella satsningar görs av framför allt det enskilda näringslivet. I anslutning till flygplatser växer som regel upp ett stort antal företag med varierande verksamhet. Detta är dynamiskt och utgör oftast bättre och mer marknadsinriktade alternativ än statliga satsningar. Luftfartsverket bör därför i princip inte utvidga områden för sin serviceverksamhet. Detta medger ändå ett expanderande serviceutbud från verkets sida. Verket bör inta en generös hållning till privata entreprenörer som vill etablera med luftfartsverkets affärsinriktade delar kompletterande verksamhet på eller i anknytning till våra flygplatser.” Kommunikationsministerns svar till mig i dag andas, tycker jag, en positiv inställning till företagsetablering vid Arlanda. En insikt om vad som benämns ”övergångsproblem” tycks finnas, och ministern avslutar svaret med orden: ”För närvarande anser jag dock inte att några särskilda initiativ från min sida är påkallade.” Jag uppfattar detta så, att ett initiativ skulle kunna bli påkallat och — får man förmoda — i så fall om flygplatsledningen agerar i strid mot utlagd strategi för marknadsinriktningen. Låt mig därför lägga några synpunkter på detta. Det är uppenbart att flygplatsledningen oroat och skrämt företagarna ute vid Arlanda flygplats, bl.a. genom en strid om rätten till namnet Arlanda i kombination med företagsnamnet som rättsligt förs mellan luftfartsverket och Arlanda Långtidsparkering AB - ett företag som funnits där ute i 14 år. Den inregistrering av 40-50 varumärken som skett ger också en fingervisning om de ambitioner flygplatsledningen kan ha när det gäller egna kommersiella verksamheter. Det är nog bra med ambitioner, men det som tycks bra för luftfartsverket och som kan hjälpa till att bära kostnaderna för den totala flygsektorn kan åstadkommas på annat sätt än i egen regi. Jag är medveten om att kommunikationsministern i sitt svar utgår från att egenregiverksamheten skall vara sparsamt förekommande. Men jag vill ändå idet här sammanhanget bl.a. påpeka hur hårt luftfartsverkets inställning kan motverka eller medverka till företagsetablering och uppsving. Luftfartsverket bedriver ingen myndighetsfunktion på Arlanda, sägs det i svaret — vilket är en sanning med modifikation som jag kan återkomma till — men luftfartsverket har genom sin makt en myndighet som kan hjälpa eller stjälpa det enskilda företagandet. Och det kan inte vara ett samhällsintresse att ett statligt verk skall bedriva all den mångfald verksamheter som de begärda varumärkesskydden ger anvisning om — från daghotell till disco och gym. Riksrevisionsverket har nyligen påpekat att de statliga verken när man sätter i gång verksamheter eller gör investeringar inte tar fram tillräckligt underlag och gör kalkyler som visar om det är vettigt att verket bedriver verksamheten i fråga. Luftfartsverket är ett av de verk som kritiseras. En annan kritik som i debatten riktas mot verksamheter i offentlig regi är att en jämförelse med samma rörelse i privat regi inte är rättvisande, eftersom delkostnader för verksamheten ju göms i det stora verket, kommunen, landstinget eller vad det kan vara. En annan kritik är att det enskilda företaget får redovisa moms, egenavgifter, bolagsskatt m.m., vilket inte är fallet med motsvarande verksamhet i offentlig regi. Det är värt att beakta denna kritik mot att detta för staten/samhället betyder en lägre intäkt eller en inbakad kostnad. Det är också värt att observera att ett verk som luftfartsverket med betydligt mindre personella insatser kan få utomordentligt goda inkomster genom arrende, hyra, entreprenader eller avtal av skilda slag. Den dynamiska effekten av de många små företagens insatser skall också betonas, liksom de spridningseffekter som kan uppnås om man i stället för motstånd från det mäktiga luftfartsverket får stöd och uppmuntran. Att man får höra från företrädare för statens mäktiga verk att man ämnar ”jaga företag med blåslampa”, något som uttalades i TV 2:s Rapport den 7 mars, är verkligen ägnat att skapa oro och missmod. Herr talman! Frågan om rätten till namnet Arlanda är dess värre inte det enda man krigat om på Arlanda. En hårfrisörssalong har sagts upp för att bereda plats för en mer exklusiv sådan — om jag fattat motivet rätt — vilket gjort att massor av anställda och även representanter för utländska flygbolag på Arlanda har protesterat. På en arbetsplats som Arlanda med 8 000 anställda behövs den här typen av vardagstjänster och inte så mycket den exklusivitet som anställda kan tycka är för dyr men som måhända uppfyller flygplatsledningens vision om internationellt hög standard. Är det rika storföretag som skall gynnas? Även så har näringsfrihetsombudsmannen och marknadsdomstolen blandats in i ett par ärenden. Ett litet privat bussbolag hade tidigare en hel del servicefunktioner på flygplatsen — transporter inom området till och från långtidsparkeringarna, bagagehantering m.m. Bagagehanteringen överläts på annan efter anbud, och det är ju O.K. Men resten tog luftfartsverket hand om i egen regi. Herr talman!

Är kommunikationsministern beredd att i formuleringen av strategin framhålla betydelsen av att företag får konkurrera på lika villkor samt att luftfartsverket i sina jämförande kalkyler bör väga in t.ex. sådana administrationskostnader som ett konkurrerande företag normalt har men som det är svårt att beräkna i statlig verksamhet, liksom eventuella intäktsförluster för staten?

Herr talman! Tillåt mig att först framföra ett tack till Görel Bohlin för hennes välgångsönskningar. Som jag sade i mitt första inlägg var det för att man skulle öka luftfartsverkets marknadsorientering som verket nyligen omorganiserades. Den nya organisationen innebär att flygplatserna får ett delegerat ansvar direkt under generaldirektören. Förslag har ju också lagts fram till riksdagen om en friare finansiering av verkets investeringar. I samband därmed föreslås att den traditionella anslagsframställningen ersätts av treåriga verksamhetsoch investeringsplaner. Verksamhetsplanen skall då redovisas för riksdagen. Detta syftar till att förbättra den ekonomiska styrningen av verket genom uppställande av mål för service, produktivitet, prissättning och soliditet. När det gäller bolagsbildningen vill jag gärna säga till Görel Bohlin att flygplatserna ju bildar ett integrerat system och att flertalet flygplatser har lönsamhetsproblem. Om man bara gjorde lönsamma flygplatser till bolag, så skulle det kanske innebära att skattebetalarna skulle få betala för de flygplatser som går med underskott. Vi ser alltså till att det är ett integrerat system när det gäller luftfartsverket, och det är utan tvivel så att vi har denna utjämning för att klara en trafik som inte minst är av regionalpolitisk betydelse. Frågan prövades så sent som 1981 av riksdagen i samband med den luftfartspolitiska propositionen. Riksdagen fann då inga skäl som talade för att den nuvarande formen för luftfartsverkets arbete inte skulle vara lämplig. När det gäller påståendet att flygplatsledningen utestänger privata företag vill jag bara erinra om några saker. På Arlanda flygplats är verket fastighetsägare och har ett ansvar för att de verksamheter som bedrivs på flygplatsen har flygplatsanknytning och har ett för flygtrafikförsörjningen positivt värde. Verket driver ingen egen affärsverksamhet av någon större omfattning — med undantag för parkering och städning — och försöker heller inte utestänga andra näringsidkare, Görel Bohlin. Som exempel kan jag nämna att det på flygplatsen finns 125 etablerade företag. Totalt finns ca 7 000 anställda på och kring flygplatsen. Flygplatsförvaltningen har ca 800 anställda i sin verksamhet — alltså 800 av 7 000. Den totala årliga omsättningen på flygplatsen är ca 6 miljarder kronor, och huvuddelen avser, naturligt nog, flygbiljetter. Den kommersiella verksamheten uppgår till ca 1,5 miljarder. Luftfartsverkets omsättning på Arlanda är 450 milj.kr. Jag tycker att jag med fog kan påstå att man inte behöver hysa några som helst farhågor när det gäller luftfartsverkets dominerande ställning, som Görel Bohlin påstår.
Herr talman! Jag tvivlar inte på kommunikationsministern när han säger sig ha ambitionen att åstadkomma en ökad marknadsorientering. Att det finns en sådan ambition har ju dokumenterats på flera sätt. Men denna ökade marknadsorientering kan naturligtvis omintetgöras, om man har en ledning som inte riktigt förstår hur man skall hantera de här frågorna. Det är alldeles uppenbart — och det motsägs knappast av flygplatsledningen — att man faktiskt motarbetar både det här parkeringsföretaget, som jag har nämnt, och andra. Uttalandet om att ”jaga med blåslampa” bekräftar ju detta. I det sammanhanget vill jag säga att eftersom luftfartsverket har makt — det är ställt utom allt tvivel — har man också ett stort ansvar, och jag är benägen att hävda att det som förekommit är snudd på maktmissbruk. Det är fastlagt i dom, beträffande namnfrågan, att luftfartsverket inte har befogenhet att ta namnet Arlanda ifrån det här bolaget, som har haft rätt till namnet i 14 år och som har marknadsfört sin verksamhet under det namnet. Därmed anser jag också att det är tingsrättens mening att luftfartsverket faktiskt har gjort sig skyldigt till firmaintrång — även om den frågan för närvarande vilar, eftersom domen har överklagats. Om man skall komma överens med alla de företag som bedriver verksamhet ute på Arlanda är det viktigt att man gör det på affärsmässiga grunder, och det tycker jag inte att flygplatsledningens agerande har visat på. Man hade en förhandling för att se om namntvisten gick att lösa. Luftfartverkets representanter bjöd då 250 kr. till parkeringsbolaget som ersättning för att bolaget skulle omregistrera namnet. Det är inte affärsmässigt umgänge, kommunikationsministern — detta är ett skamgrepp. Att erbjuda 250 kr. för ett namn som har använts i 14 år är att utnyttja en maktposition. Vad beträffar marken och ägandet av den, så har den här företagaren 20 år kvar på ett markarrende. Han äger alla fastigheter på marken, och det har lagts ner väldigt mycket pengar på både marknadsföring och andra PR insatser. När det gäller egenregiverksamheten har kommunikationsministern uppenbarligen uppfattningen, att där har inte luftfartsverket sådana ambitioner som kan framgå av de inregistrerade varumärkena. Jag vill peka på att den informationsansvarige på Arlanda har uttalat sig i pressen och sagt att det går ännu inte att svara på om luftfartsverket skall driva de namnskyddade verksamheterna i egenregi eller på annat sätt. Det är ju också ett skäl att bli orolig, om man är företagare och har företagarplaner. Beträffande kommunikationsministerns uppfattning om aktiebolag och om fördelningen, utjämningen, därvidlag mellan de flygplatser vi har i Sverige, så avser vårt förslag ett gemensamt aktiebolag, alltså en sorts koncern. Utjämningen skulle då ske inom koncernen. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga att om Stockholm-Arlanda skall utvecklas till en viktig och uppskattad internationell flyghamn — vilket jag hoppas — krävs det harmoni i samarbetet mellan luftfartsverkets flygplatsledning och entreprenörer av olika slag. De är beroende av varandra och av varandras verksamhet. Då krävs förtroende och affärsmässigt agerande från ömse håll, och det fordras att man agerar på någorlunda lika villkor. Det är en viktig policyfråga för framtiden.

Herr talman! Oswald Söderqvist har i en interpellation ställt frågor till mig om svenskt engagemang i utländsk kärnkraftsverksamhet. Det har tyvärr inte varit möjligt att lämna svaret inom stipulerad tid. Ärendena inom regeringen är så fördelade att interpellationssvaret kommer att lämnas av statsrådet Dahl. Hon kommer snarast att ta kontakt med interpellanten för att nå en överenskommelse om lämplig tidpunkt för besvarande av interpellationen.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat utrikesministern om regeringen avser att vidta några åtgärder med anledning av befrielserörelserna ANC:s och SWAPO:s appell om oljeembargo mot Sydafrika. Frågan har överlämnats till mig. I appellen, som gick ut i mars i år, framhålls Sydafrikas beroende av olja och oljeprodukter och dessas strategiska betydelse för regimens militära kapacitet. Beroendet av tillförsel utifrån av olja, utrustning och teknologi gör landet sårbart för ett oljeembargo. Appellen avslutas med en uppmaning riktad till omvärlden att, såsom sägs i appellen, ”stop oiling” det sydafrikanska krigsmaskineriet och medverka till att få till stånd fred i regionen. Frågan om oljeembargo har varit aktuell i riksdagen vid flera tillfällen. Så sent som i februari i år, i samband med behandlingen av regeringens Sydafrikaproposition, avslog riksdagen en motion om detta av Pär Granstedt. Riksdagen fann, mot bakgrund av den genomgång som gjorts av Sydafrikakommittén och regeringen av GATT-reglerna på detta område, inte anledning att ändra den ståndpunkt som sedan länge hävdats av riksdagen och regeringen, nämligen att bindande sanktioner på handelsområdet måste föregås av beslut i FN:s säkerhetsråd. Endast ett sådant beslut kan upphäva Sveriges internationella åtaganden på detta område. Befrielserörelserna vädjar till omvärlden att utnyttja de möjligheter som finns för att få ett slut på förtrycket i Sydafrika och Namibia. Denna vädjan försöker Sverige efterkomma på de sätt och inom de områden där svenska åtgärder, förutom att de är förenliga med våra internationella åtaganden, även kan få en faktisk betydelse. Eftersom Sverige varken exporterar eller transporterar olja till Sydafrika har vi valt sådana åtgärder som tar sikte på att begränsa det slag av ekonomiskt och annat samröre som Sverige faktiskt har med Sydafrika. Dessa åtgärder återfinns i regeringens Sydafrikaproposition och riksdagens beslut härom. Det gäller såväl skärpningar av Sydafrikalagen med dess bestämmelser om begränsning av investeringar i Sydafrika som en rad andra närliggande åtgärder, exempelvis statlig upphandling. Den utvidgning som gjorts vad avser förbudet mot export av krigsmateriel m.m. till Sydafrika ligger också väl i linje med uppmaningen i ANC:s och SWAPO:s appell. Enligt svensk uppfattning är situationen i Sydafrika till följd av apartheidpolitiken sådan att säkerhetsrådet i enlighet med FN-stadgan bör ingripa med för alla medlemsstater bindande sanktionsåtgärder. Sverige kommer att även fortsättningsvis aktivt verka för bindande beslut av säkerhetsrådet om ekonomiska sanktioner mot Sydafrika, bl.a. på oljeområdet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Hellström för svaret på min fråga. Jag föreställer mig att vi är ense om att det är viktigt att på olika sätt öka trycket mot apartheidregimen i Sydafrika. Man har där visserligen försökt genomföra en del kosmetiska förändringar i apartheidpolitiken, men i grunden är systemet oförändrat och kanske snarast har tendenser att förvärras. Samtidigt som man har vidtagit dessa kosmetiska åtgärder har också våldet mot dem som arbetar för mera demokratiska förhållanden i landet successivt trappats upp. Nedläggningen av Rand Daily Mail, som ju har varit en försvarare av den svarta majoritetens intressen i årtionden, är ytterligare ett tråkigt symtom på vad som händer, ytterligare en röst som tystnat i Sydafrika. Det är mycket viktigt att vi från de rika industriländernas sida deltar aktivt i påtryckningarna mot Sydafrika för att få till stånd en övergång till ett annat system. Det är naturligtvis framför allt viktigt för den svarta majoriteten, men jag vill påstå att det är viktigt för alla i Sydafrika, för ju längre den nuvarande utvecklingen fortsätter, desto våldsammare blir förändringen när den än inträder. Då är frågan om oljeembargo eller oljebojkott är en framkomlig och meningsfull väg.

Därför borde det finnas utrymme också för ett svenskt engagemang. Vidare är det givet att GATT-reglerna lägger hinder i vägen. Jag har ju tagit upp även detta i en motion, dock utan att vinna riksdagens stöd för en genomgång av möjligheterna att få en suspension av Sydafrika från GATT eller på annat sätt hitta vägar runt GATT-reglerna. Man kan också tänka sig andra vägar, som har prövats i andra länder, t.ex. våra nordiska grannländer. Dit hör policy-uttalanden från regeringen, som kan vara vägledande för näringslivet, och frivilliga överenskommelser av olika slag. Det borde alltså vara möjligt, om viljan finns, att förena Sverige med de många länder som på olika sätt har en oljebojkott mot Sydafrika.
Herr talman! Jag instämmer i Pär Granstedts uppfattning, att vi bör öka trycket mot Sydafrika. Den av den svenska riksdagen nyligen antagna Sydafrikalagen ger oss möjlighet att själva göra det med egna åtgärder. Jag utgår från att vi vid den FN-session som börjar i höst återigen kommer att med kraft driva frågan om oljeembargo emot Sydafrika i FN:s regi, som jag har sagt i mitt svar. Dessutom försiggår just nu ett nordiskt samråd om ett nordiskt handlingsprogram, som Pär Granstedt väl känner till. Här i Sverige har vi nu gått längre än andra länder när det gäller lagstiftningen. Det vore naturligtvis önskvärt att andra länder tog efter vår lagstiftning, inte minst vore det bra om det nordiska handlingsprogrammet kunde inrymma sådana åtgärder. I de andra nordiska länderna finns det också begränsningar, även om de inte är lika hårda som de vi har utan utgörs av olika typer av frivilliga uppmaningar och rekommendationer. Det är givet att man får väga samman också sådana när ett, som vi hoppas, skärpt nordiskt handlingsprogram läggs fram under året. Det finns alltså många möjligheter att öka trycket, och på den punkten är jag överens med Pär Granstedt. När det gäller frågan om teknologiöverföring vill jag påminna om att Sverige i den nya Sydafrikalagen som första land har tagit in en registrering av alla patent och licenser med möjlighet för regeringen att gå in och införa förbud när man väl får grepp över vilka typer av patent och licenser som förekommer. Slutligen: Rekommendationer har ju den svenska regeringen gjort tidigare, t.ex. när det gäller investeringar, innan vi gick så långt som att införa lagstiftning, med stor uppslutning här i riksdagen. Sådana rekommendatio ner gör man på områden där det finns verksamhet. Skälet till att vi inte har gjort några unilaterala åtgärder på oljeområdet är att Sverige inte är någon oljeexportör, och vi transporterar inte heller olja. I stället för att vidta åtgärder som av omvärlden kan uppfattas som kosmetiska har vi gått in på de områden där det verkligen känns för de svenska företagen. Vi begränsar de reella svenska intressena. Jag är helt överens med Pär Granstedt om att vi skall öka trycket på Sydafrika.
Herr talman! Det senaste som Mats Hellström sade, vilket inte förvånar mig, noterar jag med tillfredsställelse. Jag vill gärna säga att man rent allmänt har heder av svensk Sydafrikapolitik. Det är helt klart att Sverige på många områden är ett föregångsland när det gäller att på olika sätt försöka medverka till systemförändringar i Sydafrika. Det är angeläget att vi fortsätter med detta arbete. Jag tycker att de skärpningar som kommit till i Sydafrikalagen är bra, även om man hade kunnat göra något ytterligare. Även agerandet i FN är bra, men jag tror inte att vare sig Mats Hellström eller jag har några illusioner om möjligheten att snabbt få till stånd ett bindande beslut i säkerhetsrådet om ett oljeembargo eller någon annan bojkott mot Sydafrika. Vi måste således även söka oss andra vägar. Det samnordiska agerandet är positivt. Det påbörjades, inom parentes sagt, under Karin Söders tid som utrikesminister — jag var själv med på ett litet hörn i de diskussioner som föranledde detta samråd. Det är värdefullt att det samnordiska agerandet fortsätter, och jag hoppas att det leder till konkreta resultat. Frågan är: Kan vi göra något på detta område? Många länder har vidtagit åtgärder. Mats Hellström säger att ingen verksamhet bedrivs. Men det beror litet grand på hur man definierar denna verksamhet. Vi exporterar inte någon egen olja, och lyckligtvis har man ännu inte upptäckt att raffinerade produkter, som raffinerats i Sverige, har hamnat i Sydafrika. Man kan emellertid inte utesluta att detta sker. Mats Hellström säger att vi inte transporterar olja, vilket var något av en nyhet för mig. Visserligen har inte, såvitt vi vet, några svenska oljetransporter till Sydafrika förekommit men att det finns svenska företag inblandade i internationella oljetransporter är väl helt klart. Därmed föreligger också risk för att Sverige kan bli inblandat i transporter till Sydafrika. Risk finns också för teknologiöverföring så länge inte något förbud föreligger. Så nog finns det områden där det föreligger utrymme för t.ex. ett policyuttalande eller någon överenskommelse från regeringens sida.
Herr talman! Det var en nyhet för Pär Granstedt att det inte sker några oljetransporter på svenska kölar till Sydafrika. Jag vill bara nämna att ett uttryck för den vikt regeringen fäster vid frågan om att kartlägga oljeleveran ser är att Sverige sedan flera år tillbaka via SIDA lämnar ett bidrag till den holländska forskargruppen Shipping Research Bureau, som kartlägger och sprider information om oljeleveranser till Sydafrika. Denna grupp har kunnat kartlägga på vilka kölar och på vilket sätt fartyg angör sydafrikanska hamnar. Denna kartläggning sker alltså med svenskt statligt stöd, och den har visat att några sådana svenska leveranser inte har skett.
Herr talman! Nu lyssnade nog inte Mats Hellström riktigt uppmärksamt till vad jag sade. Jag sade inte att det skulle vara någon nyhet för mig att det inte förekommit oljeleveranser till Sydafrika. Jag kommenterade bara Mats Hellströms uttalande i en tidigare replik om att vi inte transporterar olja. Det var detta som var en nyhet, eftersom Sverige, såvitt jag vet, deltar i internationella oljetransporter. Jag sade uttryckligen att man inte har kunnat göra gällande att svenska fartyg har transporterat olja till Sydafrika. Men i och med att Sverige finns med i sammanhangen när det gäller internationella oljetransporter kan man inte utesluta att oljetransporter till Sydafrika sker i framtiden. Stödet till Shipping Research Bureau är mycket värdefullt. Denna organisation har kunnat visa vilka utomordentligt utstuderade metoder som förekommer för att klara smugglingen till Sydafrika — fartyg byter namn ute på öppet hav, och fartyg målas om, m.m. Det innebär att så länge det inte råder förbud och så länge något policyuttalande inte har gjorts kan vi inte utesluta att ett svenskt fartyg skulle kunna bli inblandat i sådana här transaktioner.

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson har frågat statsministern följande: 1. Vilken omfattning har Förenta Staternas embargopolitik i vad gäller Sverige? 2. Vilken kvantitativ och kvalitativ betydelse har Förenta Staternas embargopolitik när det gäller det svenska näringslivets utveckling? 3. Hur bedömer regeringen motiven bakom den amerikanska embargopolitiken? 4. Anser regeringen att den kontroll av USA-myndigheter som utövas i Sverige står i överensstämmelse med principerna om folkens självbestämmanderätt och suveränitet? Interpellationen har överlämnats till mig. Förenta Staterna har under senare år successivt skärpt sin exportkontrollagstiftning. I dag inriktar sig USA på att förhindra att Sovjetunionen och öststaterna får tillgång till inte bara militär teknik utan även till annan avancerad teknik med s.k. dubbeltillämpning, dvs. civila varor som enligt amerikansk uppfattning kan användas för militära syften. Ett samarbete mellan USA och dess allierade i vad gäller handeln med strategiska varor är organiserat i en särskild, för detta ändamål inrättad, samarbetskommitté, COCOM . Som alliansfri nation står Sverige utanför detta samarbete. Sverige har således inte gjort några åtaganden att följa de amerikanska exportkontrollreglerna. Sverige har sedan lång tid tillbaka lagstiftning med långtgående restriktioner i fråga om handel med krigsmateriel och kärnenergiutrustning. Några andra statliga förbud eller begränsningar när det gäller export av teknologi till andra länder har vi inte. Däremot är det — som regeringen också understrukit i annat sammanhang -— ett starkt svenskt intresse att Sverige inte utnyttjas för illegal transitering av strategiska varor. Vi kan alltså inte acceptera att Sverige blir ett genomgångsland i sådana sammanhang. Därför har också tullen skärpt sin bevakning på detta område. Det finns inga uppgifter om omfattningen av den embargobelagda importen till Sverige. Men hittills synes svenskt näringsliv utan större svårigheter ha fått tillgång till erforderlig högteknologi. Man kan emellertid inte utesluta att en skärpning av de amerikanska exportkontrollbestämmelserna kan komma att försvåra tillförseln till Sverige av sådan teknik. Vi följer därför utvecklingen noga och uppmärksammar alla förslag till skärpningar i den amerikanska embargopolitiken. Regeringen har vid åtskilliga tillfällen under de senaste åren framfört sina invändningar till den amerikanska regeringen när nya och långtgående förslag framförts i USA. Vi utgår från att USA inte avser att vidta åtgärder som skulle störa vår handel. Det är väsentligt för oss att inte svenska företag missgynnas i jämförelse med företagen i andra OECD-länder. Den amerikanska lagstiftningen om exportkontroll av varor och tekniska data har tillkommit i säkerhetspolitiskt syfte men också, som det sägs i den amerikanska exportkontrollagen, i akt och mening att ge USA möjlighet att bedriva en konsekvent utrikespolitik och trygga USA:s egen försörjning. Det är dessa faktorer som USA anför som skäl för undantag för sin embargopolitik från de avtal som reglerar den internationella handeln. Som jag nyss framhållit har den svenska regeringen inte gjort några åtaganden att följa de amerikanska reglerna. En konsekvens av dessa regler är emellertid att svenska företag för att få tillgång till amerikansk teknik får följa vissa amerikanska bestämmelser. Den svenska industrin ansåg för några år sedan att det fanns behov av ett särskilt säkerhetsskydd för delar av den embargobelagda teknikimporten till Sverige. Försvarets materielverk har därför på konsultbasis utformat ett internt svenskt säkerhetsarrangemang för de företag och institutioner som önskar ta det i anspråk. Arrangemanget är så utformat att det i princip kan tillämpas för all högteknologi oavsett ursprungsland. Det förekommer att myndigheter i skilda länder förbehåller sig möjligheten att kontrollera att utländska företag fullgör avtalsenliga förpliktelser. Detsamma gäller beträffande företag som förmått avtalspartnern att göra åtaganden vilkas efterlevnad man vill kontrollera. Detta är långt ifrån ovanligt, t.ex. vid licensöverenskommelser. För att sådan kontroll skall kunna ske i Sverige krävs självfallet att berörda svenska företag samtycker till åtgärden. Det kan aldrig bli tal om att utländska myndigheter eller företag i samband med denna kontroll tillgriper åtgärder mot svenska företag som dessa inte själva godtagit. Förutsatt att de avtal som ingås inte strider mot vår neutralitetspolitik eller mot svensk lag har regeringen ingen anledning att inskrida mot sådan verksamhet. Det är givetvis ett allmänt intresse att svenska företag står fast vid vad de utfäst sig när de undertecknar ett kontrakt såväl i dessa som i alla andra avseenden.

Herr talman! Jag tackar för att utrikeshandelsministern tagit sig tid att besvara min interpellation. Interpellationen berör enligt min mening ett utomordentligt viktigt tema, som i hög grad kräver vår analys och uppmärksamhet. Jag måste erkänna att jag nog hade hoppats på ett mera fylligt svar, särskilt som det gått sju veckor. Det förvånar mig sålunda i hög grad när utrikeshandelsministern säger att det inte finns några uppgifter om omfattningen av den embargobelagda importen till Sverige. Borde man då inte söka att skaffa fram sådana uppgifter? Eller menar regeringen att frågan inte är av sådant intresse? Min första fråga är alltså med ett ”vet inte” besvarad. Det kan möjligen vara en av förklaringarna till att regeringens svar på min andra fråga, om betydelsen av Förenta Staternas embargopolitik för det svenska näringslivets utveckling, är så ytligt och kortsiktigt. De viktigaste följderna av USA:s politik i det här avseendet blir märkbara först på längre sikt. Och det handlar inte enbart om de svenska företagens tillgång till erforderlig högteknologi, även om detta är en viktig sida av saken. Det handlar också om de svenska företagens problem på grund av den amerikanska blockadpolitiken när det gäller att vinna ökade andelar för Sverige av de viktiga marknader med en stark potentiell tillväxt som bojkottländerna utan tvivel utgör. Det bör erinras om att den amerikanska exportkontrollen gentemot svenska företag inte bara gäller deras handel med s.k. östländer. Teknikhandeln mellan företag i den s.k. västvärlden kontrolleras på samma sätt. Enligt uppgift gäller nio av tio exportlicenser västhandeln. Det måste väl vara utomordentligt besvärande, för att uttrycka sig milt, för såväl ett lands ansvariga myndigheter som dess näringsliv, om ett annat lands statsapparat kontrollerar och bestämmer över viktiga delar av det första landets utrikeshandel. Därmed bestämmer det främmande landets myn digheter också på lång sikt utvecklingen av näringslivet i det kontrollerade landet. Kan man säga att det kontrollerade landet under sådana omständigheter har sin fulla självständighet och suveränitet? Jag anser att detta inte kan hävdas. Det går inte att avfärda denna allvarliga frågeställning med någon allmän hänvisning till staternas ökade ekonomiska beroende i samband med den allmänna utvecklingen. När det gäller den amerikanska embargopolitiken handlar det om direkta ingrepp från en imperialistisk stormakts sida i andra staters angelägenheter. Dessa ingrepp är — det kan ingen bestrida — ett led i Förenta Staternas utrikes-, militäroch handelspolitik. USA använder sin ekonomiska maktställning för att bestämma över viktiga delar av svenska angelägenheter. Jag hade väntat mig ett bestämt avståndstagande från denna inblandning i och kontroll av Sveriges ekonomi och därmed också av vår politik när regeringen nu svarar på en interpellation om Förenta Staternas embargopolitik. Men utrikeshandelsministern begränsar sig till att säga att regeringen vid åtskilliga tillfällen under de senaste åren framfört sina invändningar till den amerikanska regeringen när nya och långtgående förslag framförts i USA. Men det är ju den amerikanska embargopolitiken som sådan som måste kritiseras och fördömas, inte bara diskuterade skärpningar av densamma. På min fjärde fråga finns över huvud taget inget bestämt svar i utrikeshandelsministerns anförande, och jag ber därför att få upprepa den: Anser regeringen att USA-myndigheternas kontroll i Sverige står i överensstämmelse med principerna om folkens självbestämmanderätt och suveränitet? När det gäller motiven bakom den amerikanska embargopolitiken återges iinterpellationssvaret vad som är den officiella ståndpunkten från myndigheterna i Förenta Staterna. Det är det s.k. säkerhetspolitiska syftet, det är allmänna utrikespolitiska skäl, och det är USA:s egen försörjning. Embargopolitiken gäller naturligtvis i hög grad teknikexport, men det bör understrykas att den är mycket vidare än så. Det handlar inte heller bara om produkter eller teknik som kan brukas för militära ändamål eller sådant som kan ha en dubbelanvändning, alltså brukas för både civila och militära syften. Förenta Staternas embargopolitik syftar till att över huvud taget söka fördröja den ekonomiska utvecklingen i socialistiska stater eller i varje fall att inte medverka till den. Med detta betraktelsesätt blir egentligen varje exporterad vara eller tjänst till socialistiska stater något som stöder deras allmänna utveckling och därmed också deras militära potential. Om exempelvis Sovjetunionen får civila varor utifrån, betyder detta att motsvarande delar av resurserna i Sovjetunionen kan avdelas för militära ändamål. Så är det tänkande som bestämmer USA:s embargopolitik. En sådan allmän handelsbojkott har ju också tidvis bedrivits av USA. Att den inte konsekvent genomförs kan bero på amerikanska företags intressen av att kunna avsätta sina produkter. Ett visst motstånd påstås i den allmänna debatten förekomma från affärsintressen i USA mot embargopolitiken. Ibland får man emellertid också intrycket att stora transnationella företag med USA som bas utnyttjar embargopolitiken för att slå ut utländska konkurrenter på de socialistiska marknaderna, samtidigt som de själva kan bedriva export av produkter och teknik som företag i andra stater inte tillåts inköpa eller exportera. Det skulle vara intressant om utrikeshandelsministern kunde bekräfta eller förneka att denna iakttagelse är riktig och om den i så fall också berör svenska företag. Herr talman! Jag vill här göra en allmän reflexion om ekonomi och ideologi. Förenta Staternas administration framträder ju allmänt som en företrädare för frihandelspolitik och över huvud taget för den liberala ideologin. Även de övriga stater som är medlemmar i det s.k. COCOM hyllar frihandeln. Det gäller ju även andra stater, som tvingas att med eller utan protester se de inhemska företagen inlemmade i den amerikanska embargopolitiken. Den fråga som osökt reser sig är följande: Hur kan man hävda att en politik med handelsbojkott, som den Förenta Staterna och allierade länder bedriver, går att förena med bekännelsen till liberala ideal och till frihandelsideologin? Här föreligger ju en skärande motsättning mellan ideologi och politik. Enligt den liberala ideologin och enligt frihandelsteorin borde ju de makter som hyllar dessa medverka till att utbytet mellan länderna av varor, tjänster och teknik blev så stort som möjligt. Nu gör man i stället motsatsen. Min femte fråga gällde vad regeringen avser att göra för att värna svenska företag mot kontroll utövad av utländska myndigheter. Regeringens svar är märkligt nog att den inte avser att göra något alls. Regeringen går t.o.m. så långt att den säger att den har ”ingen anledning att inskrida mot sådan verksamhet”, alltså den amerikanska exportkontrollen. Utrikeshandelsministern förklarar att det är företagens ensak om de skriver under långtgående avtal om kontroll med de amerikanska myndigheterna. Jag kan inte acceptera denna syn, som jag anser utomordentligt farlig. Regeringen vet mycket väl att de svenska företag som underskriver avtalen med de amerikanska myndigheterna befinner sig i en tvångssituation. Det handlar inte om några frivilliga åtaganden. Men att en främmande makts myndigheter på detta sätt skaffar sig kontrollrätt över verksamhet bedriven i Sverige kan inte sägas stå i överensstämmelse med principerna om självbestämmanderätt och suveränitet, som det är varje regerings skyldighet att upprätthålla. I det ”Letter of assurance” , som enligt tidskriften Ny Teknik över 300 svenska företag, sjukhus och skolor undertecknat, till amerikanska myndigheter förpliktar sig undertecknarna ”att iaktta följande villkor för all framtida försäljning av varor med USA-ursprung köpta av oss”. Sedan följer tre villkor: att inte vidareexportera USA-varor utan godkännande från USA:s handelsdepartement, att sälja vidare bara till ”pålitliga firmor” och att ”samarbeta fullt ut” närhelst USA-myndigheter kräver information om hur de köpta varorna disponerats. Här krävs alltså åtaganden som inte begränsas till den enskilda varan, utan som gäller för all framtida försäljning av varor med USA-ursprung. Enligt utlandschefen för Stockholms handelskammare innebär det att ett företag som undertecknat en sådan försäkran får anses ha godkänt att revision och kontroll från amerikansk sida får göras i företaget. Och detta får alltså ske för all framtid så länge företaget säljer varor med USA-ursprung, vilket från amerikansk sida tolkas så, att det inbegriper allt vari ingår USA-tillverkade detaljer eller tekniskt kunnande. Jag måste fråga utrikeshandelsministern: Har inte därmed den gräns passerats då den svenska regeringen bestämt måste säga ifrån att den inte accepterar sådan utländsk inblandning i svenska angelägenheter?

Herr talman! Jag vill börja med några kommentarer till C.-H. Hermanssons första punkt, som handlar om omfattningen av embargopolitiken vad gäller teknikimport till Sverige. En total översikt över detta skulle förutsätta ett centralt register i Sverige övert.ex. samtliga företags licensöverenskommelser. I vår samhällstyp finns inte den sortens centrala register över varje företags egen verksamhet. Det finns däremot andra samhällstyper där den sortens central registrering förekommer. Den andra frågan som C.-H. Hermansson tog upp gällde diskriminering. Det är den svenska regeringens uppfattning att svenska företag inte diskrimineras gentemot andra OECD-länder. Det är självfallet en viktig fråga, och därför har jag tagit upp den i svaret. Det är för oss angeläget att se till att förslag som framkommer i USA om exempelvis skärpningar inte får leda till att vi diskrimineras. Vårt intryck är hittills, som jag har sagt i interpellationen, att det i USA har varit goda möjligheter för svenska företag att få del av amerikansk högteknologi. Förvisso innebär de amerikanska reglerna byråkrati och besvärande fördröjningar, men reglerna gäller ingalunda enbart för svenska företag utan också för företag i många andra länder, liksom för amerikanska företag. Carl-Henrik Hermansson ville också få veta våra allmänna synpunkter beträffande den amerikanska embargopolitiken. Jag har ju svarat på de konkreta frågor som han har ställt i interpellationen och inte på något annat. Jag trodde att det var känt för C.-H. Hermansson att den svenska regeringen mycket aktivt, t.ex. i OECD, har arbetat för att den amerikanska embargopolitiken inte skulle få komma att prägla också den organisationens verksamhet. Vi har mycket aktivt, och i det avseendet också framgångsrikt, bidragit till att den amerikanska embargopolitiken inte vinner ytterligare insteg. Carl-Henrik Hermansson ägnade sig ganska mycket åt frågan om inspektionsrättigheter och annat för myndigheterna i andra länder. Han citerade bara en del av vad jag sade i interpellationssvaret. Jag sade följande — och jag vill citera hela avsnittet: ”Förutsatt att de avtal som ingås inte strider mot vår neutralitetspolitik eller mot svensk lag har regeringen ingen anledning att inskrida mot sådan verksamhet.” Det föreligger ett missförstånd i det här sammanhanget, och det missförståndet tycks vara ganska utbrett och har också präglat den hittillsvarande debatten här. Jag syftar på föreställningen att svenska företag för sin verksamhet i Sverige skulle lyda under främmande nationers lagar. Det är inte så. Den företagsamhet som bedrivs i Sverige står under svensk rättsordning och svensk rättskipning, oavsett om företaget är svenskägt eller om det ägs av utländska intressenter. Som jag antydde i interpellationssvaret, innebär det förhållandet att ett företag har gjort vissa utfästelser, exempelvis att inte reexportera en vara, inte någon ändring av denna grundläggande princip. Även om ett annat land av någon anledning skulle hävda en exterritoriell tillämpning av sin egen lag är detta inte accepterat i Sverige och kan inte medföra att t.ex. tvångsåtgärder används mot den som påstås ha brutit mot den främmande nationens lagstiftning. Endast för det fall att staterna, bilateralt eller multilateralt, har överenskommit om att lämna varandra biträde och rättsligt bistånd kan sådana åtgärder bli aktuella. Det är iså fall inte fråga om en exterritoriell rättstillämpning utan om en från svensk utgångspunkt nationell tillämpning av gällande svensk rätt. I det avseende vi nu diskuterar, när det gäller högteknologin, finns det inga sådana överenskommelser. Vad jag nu har sagt skall inte förväxlas med det fallet att ett svenskt företag för sin verksamhet i Sverige kan åta sig att gentemot ett utländskt företag eller en utländsk myndighet förhålla sig på ett visst sätt, om detta har ingått som ett villkor för avtalet. Sådana villkor kan avse restriktioner i fråga om förvaring eller reexport. Som jag har sagt i svaret, är det här fråga om en del i ett avtalsförhållande eller tillståndsförfarande. Om ett svenskt företag gör åtaganden av sådant slag skall företaget självfallet fullgöra sina förpliktelser. Det måste vara ett allmänintresse, utan vilket ingen seriös näringsverksamhet kan förekomma. Denna typ av åtaganden är ingalunda ovanlig, C.-H. Hermansson, på många områden där denna politiska överton inte förekommer beträffande de amerikanska embargobestämmelserna. Det är tvärtom mycket vanligt vid licensupplåtelser, som ofta är förbundna med en rad inskränkande bestämmelser, t.ex. förbud mot reexport. För att ett säljande företag skall kunna ha kontroll över hur den upplåtna licensen används kan det upplåtande företaget förbehålla sig att t.ex. utföra revision eller att kontrollera tillverkningen. Företaget kan gå till väga på många olika sätt, t.ex. genom att det har egna revisorer och kontrollingenjörer som besöker företaget, gör stickprov och utför kontinuerlig kontroll, eller genom fristående kontrollorganisationer för kontrollarbetet. Detta är mycket vanligt mellan företag i olika länder. Slutligen vill jag ta upp ytterligare en sak, och jag talar nu inte om principfrågan, dvs. vår syn på den amerikanska embargopolitiken, dess motiv och sakliga innehåll, utan om formen, som C.-H. Hermansson också vänder sig mot. C.-H. Hermansson har själv här i riksdagen starkt pläderat för just detta att ett land skall ställa krav på ett importerande företag och på importerande länder. Jag tänker på den svenska vapenexportlagstiftningen. Den innebär bl.a. att vi - i hög grad med C.-H. Hermanssons tillskyndan, på vilken punkt han delar regeringens uppfattning, som han också har röstat för i riksdagen — från den svenska regeringens sida kräver att en utländsk importör av svenska vapen får förbinda sig i ett slutförbrukningsintyg att icke vidareförsälja vapnet till andra länder utan den svenska regeringens godkännande. Denna teknik är alltså ingalunda ovanlig och gäller inte alls bara den amerikanska embargolagstiftningen. Själva tekniken, som också C.-H. Hermansson invänder mot, förekommer alltså även i den svenska lagstiftningen med tillskyndan av både C.-H. Hermansson och mig.

Mats Hellström. Det är en helt avgörande skillnad mellan vad som förekommer vid licensupplåtelser, som gäller relationerna mellan två enskilda företag, och relationerna mellan en av världens största stater jämte dess administration och enskilda svenska företag. Det är en helt orimlig jämförelse att säga att detta är ungefär samma sak och ingenting märkligt. Att amerikanska myndigheter kräver kontroll och revision av svenska företag måste vara någonting helt annat. Jag tycker att den jämförelse som Mats Hellström gör inte är hållbar. Han försöker säga att detta inte är någonting märkligt utan förekommer i företagsvärlden. Men det handlar ju här om relationerna mellan en stat och enskilda svenska företag. Jag hade väntat mig att utrikeshandelsministern på regeringens vägnar skulle ta ett väldigt bestämt principiellt avstånd från den amerikanska embargopolitiken. Det gjorde faktiskt t.o.m. vissa företrädare för de borgerliga partierna i utrikesdebatten för bara några veckor sedan på direkta frågor från vpk. När vi för en sådan här diskussion om den amerikanska embargopolitiken, räcker det inte med att hänvisa allmänt till vad Sverige har gjort i OECD eller i andra sammanhang. Här är tillfället för regeringen att göra en principiell och bestämd deklaration om hur den ser på den amerikanska embargopolitiken. En företeelse i detta sammanhang är den ojämnhet eller ryckighet som har präglat USA:s politik i detta avseende. Den är kartlagd exempelvis i Adler-Karlssons böcker i denna fråga, vilka visar hur man har försökt genomföra en mycket strikt embargopolitik under ett antal år efter andra världskrigets slut, hur detta misslyckades och hur man sedan har försökt utveckla handeln. Nu försöker man på nytt genomföra en mycket strikt embargopolitik, som är mer omfattande när det gäller Sverige, såvitt jag kan förstå, än som var fallet t.o.m. på 1950-talet. Skall Sverige då anpassa sig till varje svängning i den amerikanska politiken i detta avseende? Vilka katastrofala konsekvenser får det inte för svensk näringspolitik? Jag tycker att det är en orimlig ståndpunkt att bara acceptera vad som förekommer på detta område. Utrikeshandelsministern återkommer till vad som är det avgörande i regeringens argumentation i detta sammanhang och talar om företagens frivilliga åtaganden. Enligt min mening är den amerikanska kontrollen och de amerikanska ingripandena i svenska angelägenheter omöjliga att acceptera. Vi kan göra en jämförelse med en incident som det nyligen skrevs mycket om i den svenska pressen och där också regeringen agerade. Vi har ett antal fiskare — eller skall vi kalla dem fiskeriföretag för att göra jämförelsen mer adekvat — som är sysselsatta på Östersjön. För några veckor sedan bordades de och kontrollerades av företrädare för sovjetiska statliga myndigheter. Regeringen protesterade omedelbart, vilket jag tyckte var helt riktigt. Händelsen vållade stor uppmärksamhet i svensk press. Varför intar vi inte samma attityd gentemot amerikanska statliga myndigheters ingripanden och kontrollåtgärder riktade mot andra svenska företag?
Herr talman! Jag vidhåller att interpellationsdebatter skall föras så, att regeringen svarar på de frågor som interpellanten har ställt. C.-H. Hermansson ställde inga frågor om regeringens allmänna uppfattning om den amerikanska embargopolitiken. Han frågade om motivet till den, vilket jag har försökt redovisa i svaret. Vår allmänna uppfattning måste också vara så väl känd att det inte finns något skäl att särskilt omnämna den, eftersom interpellanten inte berörde den utan konsekvenserna för svenska företag av den amerikanska politiken. Vår kritik mot den amerikanska embargopolitiken har vi framfört just för att kunna påverka. Vi har framfört den i OECD tillsammans med andra länder — och där har vi haft framgång — för att inte också den organisationen skulle falla inom ramen för delar av embargopolitiken. Vi har framfört vår kritik direkt upprepade gånger, vilket jag sagt i interpellationssvaret och tidigare i handelsdeklarationen och i handelsdebatten. Vi har framfört vår kritik till regeringen i Washington vid upprepade tillfällen. På den punkten kan ingen oklarhet råda. När det sedan gäller formerna för vad företagen kan acceptera av kontroll och annat var det en bra bild som C.-H. Hermansson gav. Det är klart att om amerikanska myndigheter skulle uppträda mot svenska företag på det sätt som Sovjetunionen gjorde på Östersjön skulle vi ha skäl att ingripa. Vi skulle självfallet påtala det på samma sätt som vi gjort när det gällde de sovjetiska aktionerna på Östersjön. Jag säger också i svaret att det finns skäl för regeringen att ingripa när t.ex. vår neutralitetspolitik berörs, men skillnaden är att de former som svenska företag har accepterat för kontakt med amerikanska företrädare är av ett helt annat slag. Därför har det hittills icke funnits skäl för regeringen att ingripa i de speciella fallen. USA kan inte — på den punkten har C.-H. Hermansson fel — agera i Sverige som stat. Det är skillnaden.
Herr talman! Mats Hellström ger en vilseledande bild av innehållet i min interpellation och av de frågor jag ställer, när han påstår för andra gången att det inte finns någon allmän fråga i interpellationen. Jag vill erinra om den fråga som jagt.o.m.

Han försöker i stället göra gällande att mina frågor bara gäller formerna för den amerikanska kontrollen av ingripandena, vilket är helt felaktigt. Var och en som läser min interpellation och frågorna ser genast att min kritik gäller den amerikanska embargopolitiken över huvud taget. Låt mig återkomma ett ögonblick till den parallell jag drog med ingripanden mot svenska fiskefartyg från sovjetisk sida. Mats Hellström tyckte att den var intressant, men han ansåg inte att man kunde göra den jämförelsen.

Då uppstod en allmän indignation bland den svenska allmänheten, och regeringen protesterade. Men varför protesterar man inte mot den amerikanska kontroll som faktiskt utövas av företrädare för amerikanska myndigheter? Vilka är det annars som springer på de svenska företagen och kräver att få reda på vart USA tillverkade varor har tagit vägen? Det är inte företagens representanter i USA utan det är administrationen som sköter hela denna blockadpolitik. Det är alltså den amerikanska staten som här söker ingripa mot enskilda svenska företag. Då anser jag att svenska myndigheter har en skyldighet att värna de svenska företagen mot dessa försök till utländsk kontroll och utländska ingripanden.
Herr talman! Fråga 4, som C.-H. Hermansson hänvisat till, har jag i högsta grad besvarat. Hela tredje sidan i mitt svar handlar om detta. Men vår meningsskiljaktighet här utgår från att C.-H. Hermansson som jag förstår har missuppfattat formerna för kontakten mellan de svenska företagen och företag i USA, till vilka de svenska företagen givit utfästelser, eller företag som har återförsäkrat sig hos amerikanska myndigheter. USA:s myndigheter kan icke uppträda i Sverige som stat. Det får de inte göra. Skulle de göra det, funnes det skäl, som jag säger i svaret, att på neutralitetspolitiska grunder ta upp det förhållandet. Men det är inte den typen av åtaganden som de svenska företagen har gjort och som refereras till i svaret. Det gäller för övrigt självfallet de varor som är embargobelagda och icke andra. Vi ogillar den amerikanska embargopolitiken. Det är en sak. De åtaganden som svenska företag gör för att få tillgång till amerikansk teknologi har sådana former att det på nuvarande stadium inte finns skäl för den svenska regeringen att ingripa. Det är vad jag har hävdat i interpellationssvaret.
Herr talman! Menar då Mats Hellström att när svenska företag kontrolleras i det här avseendet, utförs den kontrollen av vederbörande amerikanska enskilda företag, där de svenska företagen har inhandlat vissa varor? Läser man det material som finns i de här frågorna, får man intrycket att denna kontroll sköts från amerikanska ambassaden och dess speciella avdelning här. Jag skulle vara tacksam för att Mats Hellström rättade mig, om jag har fel på denna helt avgörande punkt, men det tror jag inte att jag har.
Herr talman! C.-H. Hermansson underskattar ju det jag har försökt säga tidigare. Över huvud taget är den kontroll som företag gör hos varandra, liksom i vissa fall myndigheter, någonting mycket vanligt, långt utöver de speciella avtal som C.-H. Hermansson refererar till från Ny Teknik. Företag har licensavtal med andra företag — i något fall kan det vara myndigheter som utfärdar bestämmelser — där man har väsentligt mycket längre gående former för revision, kontroll m.m., för att undersöka att inte reexport sker, att licensproduktionen sker på rätt sätt, osv. än vad som förekommer i det här fallet.
Herr talman! Detta var inget svar på min fråga och inget bestridande av vad jag har påstått, att det var representanter för amerikanska myndigheter som bedrev denna kontroll av svenska företag. Att det dessutom förekommer kontrollåtgärder mellan enskilda företag utesluter ju inte att i det här speciella fallet är det de amerikanska myndigheterna, alltså administrationens ombud, som bedriver revision och kontroll. Det är detta jag menar att den svenska regeringen och riksdagen måste vända sig mot.

Fru talman! Jens Eriksson har frågat mig om regeringen avser att vidta för svenskt fiske av skadeslösa när Portugal och Spanien blir medlemmar i EG. Spaniens och Por Vid den anpassning till EG av det portugisiska och spanska regelsystemet tugals medlemskap som då kommer att äga rum uppkommer en klar risk för att vår fiskexport till ;EG dessa länder i några fall kommer att möta ökade tullar i framtiden.

Regeringen kommer i detta sammanhang att ta upp problemen kring fisket. Hur utfallet av förhandlingarna blir kan givetvis inte sägas i dag. Jens Eriksson kan dock vara säker på att regeringen kommer att så långt möjligt ta till vara det svenska fiskets och fiskberedningsindustrins intressen i detta sammanhang.

Fru talman! Jag tackar utrikeshandelsministern för svaret på min fråga. Vi brukar ju mötas allt emellanåt och prata om ensidiga tullar och ensidiga koncessioner. När jag hörde att Spanien och Portugal hade blivit medlemmar i EG kan jag inte neka till att jag framför mig såg ytterligare en bit av den svenska marknaden för export av fisk och beredda produkter därav försvinna. Spanien har köpt torsk från Sverige. Det har inte varit något stort exportland för våra fiskprodukter men ändå en värdefull marknad. Man kunde ha väntat att Spanien och Portugal skulle få större betydelse, allteftersom deras fiske undan för undan skurits ned. Vad som händer nu är att Spanien och Portugal får tillgång till nya fiskevatten, och de kommer därigenom säkerligen att utöka sitt fiske. Vi kan rent av få konkurrens på vår inhemska marknad, om vi får ensidiga tullar. Om man, som kan befaras, får ensidiga koncessioner drabbas på nytt svensk fiskerinäring, precis som skedde 1972 och 1981, när EG beslöt att ta bort tullsuspensionerna på oberedd sill, och precis som skedde när Grönland lämnade EG. Jag är spänd på vad som kommer att hända — om utrikeshandelsministern när han går till förhandlingarna med Spanien och Portugal återigen har med fisk i väskan att bjuda på. Eller kan vi vänta oss någonting annat? De områden som stängs för svensk export av fisk och fiskprodukter växer. 93 Länder som går ur EG får genom avtal med Sverige ensidiga koncessioner, och jag befarar att när länder blir medlemmar i EG, blir det likadant. Spanien och Portugal har som exportmarknader betydelse för svenskt fiske, och jag finner det därför angeläget att framhålla vikten av att Sveriges intressen tas till vara, i synnerhet i ett läge där regeringen avvecklar sitt ansvar för exporten och avser att låta näringen själv ta förlusterna på grund av ensidiga tullar. Statsrådet ger mig inte stort hopp. Svaret andas närmast resignation inför någonting som är oundvikligt. Fisktullarna är ändå en viktig del av vår näring, och jag vill därför fråga utrikeshandelsministern: Bedömer statsrådet det som möjligt att få till stånd ett avtal varigenom vi kan exportera fisk till Spanien och Portugal på samma villkor som tidigare eller på samma oförändrade sätt som skedde när Grönland lämnade EG; där blev det ingen förändring.
Fru talman! Jag delar Jens Erikssons oro för det som sker på fiskeområdet. Det är en följd av de interna fiskeproblemen —-ibland har dett.o.m. talats om fiskekriginom EG. Det är tveklöst på det sättet att de svåra spänningar som finns inom EG på detta område kan få negativa konsekvenser inte bara för EG-länderna utan också för andra länder, t.ex. EFTA-länderna. När det gäller de förhandlingar som regeringen kommer att ta upp med EG inför Spaniens och Portugals inträde kommer vi självfallet att ta upp de fiskeproblem som Jens Eriksson berört. Det vore självfallet fel av mig att innan förhandlingarna ens har börjat ställa någon prognos beträffande utfallet. Jag kan försäkra Jens Eriksson att regeringen kommer att ta kontakter med fiskarnas organisationer när förhandlingarna skall inledas för att informera om den förhandlingsuppläggning regeringen då väljer.
Fru talman! Jag känner till att det är spänningar inom EG. Men vår näring har inte råd att betala för att lösa de spänningarna, utan det måste vara en intern angelägenhet för EG att klara dem. Vi har nu genom oförmånliga kvotavtal och på annat sätt fått sitta emellan för att man skulle kunna lösa problemen inom EG, och vi kan inte hur länge som helst fortsätta på det sättet. Jag tycker att det är bra att ni tar kontakt med oss, så att vi åtminstone kan få vara med och resonera när man nu skall gå till förhandlingar. Jag är medveten om att mina möjligheter att påverka utgången och tullpolitiken inte är särskilt stora. Men jag tar mig ändå friheten att påminna om de problem som skapats för svensk fiskerinäring, i förhoppning om att det skall kunna påverka förhandlingarna i positiv riktning.

Fru talman! Elver Jonsson har frågat mig dels om regeringen har för avsikt att begära en omprövning av den nuvarande skattepolitiken för dieseldrivna personbilar så att försäljningen av dessa relativt sett miljövänliga fordon kan öka igen, dels vilka åtgärder jag avser vidta för att förenkla den, enligt Elver Jonsson, för närvarande administrativt mycket krångliga kilometerskatten. Beskattningen av bensinresp. dieseldrivna personbilar är så avvägd att den totala skatten per körd vägsträcka skall vara lika stor för jämförbara bilar av båda slagen. Därvid beaktas för bensinbilarna bensinskatten och den särskilda avgiften på bensin och för dieselbilarna kilometerskatten samt energiskatten och den särskilda avgiften på dieseloljan. Kilometerskatten har räknats ut på detta sätt såväl vid den senaste höjningen den 1 mars 1985 som vid de närmast föregående höjningarna. Vid beräkningarna har bl.a., som framgår av propositionen, beaktats sådant som att fordonen med tiden blivit bränslesnålare. Någon exakt rättvisa kan givetvis inte uppnås för varje enskild bilmodell, men jag kan inte finna att beskattningen av de dieseldrivna personbilarna är för hög i förhållande till beskattningen av bensinbilarna. En annan sak är att det för närvarande, om man räknar bort skatterna, finns sådana skillnader i prissättningen av bensin resp. dieselolja att detta kan påverka försäljningen av dieselpersonbilar. Men jag anser inte att detta utgör skäl för att nu begära någon omprövning av skattepolitiken för dieselbilarna. Det är inte klarlagt att dieselbilarna är mer miljövänliga än bensinbilarna. Även om personbilsdieslar kan ha mindre utsläpp av t.ex. koloxid än dagens bensinbilar släpper dieslarna ut större mängder av bl.a. partiklar och mutagena ämnen. Inte heller dieselbilarnas avgasegenskaper kan därför enligt min mening åberopas för att skattemässigt gynna dem i förhållande till bensinbilarna. Beträffande Elver Jonssons andra fråga kan jag nämna att vägtrafikskatteutredningen nyligen har avgett ett betänkande i vilket kilometerskatten utvärderats och alternativa skatteformer till kilometerskatten bedömts. Utredningen föreslår att kilometerskattesystemet behålls, men att det förenklas och förbättras på vissa punkter. Betänkandet är för närvarande ute på remiss. Innan remissbehandlingen avslutats är jag inte beredd att föreslå någon ändring av kilometerskattesystemet.

Fru talman! Först ett tack till finansministern för svaret på min interpellation, och så några kommentarer. När det gäller de senaste skattehöjningarna som drabbat bilägare har man kunnat konstatera att dieselbilarna i dag har en klart dyrare drift än bilar med andra bränslen. Bilägare som investerat i dieselfordon har på mindre än tio år upplevt nästan en fördubbling av fordonsskatten, närmare en fyrdubbling av kilometerskatten och en dryg åttadubbling av dieselskatten. Nr 131 Om man väljer två personbilstyper med tjänstevikt kring 1 400 kg, så Måndagen den finner man att fordonsskatten under samma period gått upp med 195 26. Där 29 april 1985 är det självfallet ingen skillnad i beskattningen. Däremot slår kilometerskatten, som enbart gäller dieselbilarna, hårt genom att bensinbilarna inte drabbas av denna skattepålaga. Kilometerskattens uppräkning är 350 920 på dessa drygt åtta år. Därtill kommer att dieselbilägarna betalar en viss skatt ”vid pumpen”, dvs. dieselskatten. Det är här som den verkliga skillnaden inträffar. Medan bensinskatten under perioden 1976-1985 har höjts med 281 70 så har dieselskatten ökat med 826 70. Oavsett vad man har för uppfattning om prisutvecklingen på bränsle råder mellan de båda alternativen en avsevärd skillnad, som då blir till dieselbilens nackdel. Skattehöjningarna på bensin har i stort sett följt prisutvecklingen under samma mätperiod. Det totala priset på bensin har ökat med 282 26, dvs. skatten på bränslet har ökat nästan i exakt samma takt som totalpriset. När det däremot gäller diesel är förhållandet väsentligt annorlunda. Mer än en åttadubbling av dieselskattehöjningen har inneburit att priset vid pumpen har ökat med 558 90, dvs. nästan dubbelt jämfört med bensinpriset när skatterna är inräknade. Det är ju en mycket intressant jämförelse. Efter den senaste höjningen av kilometerskatten, den 1 mars i år, så har det inträffat att driftskostnaderna för dieselalternativet är högre än driftskostnaderna för bensinbilen — detta trots att dieselbilen bara drar knappt 80 96 så mycket drivmedel som bensinbilen. Till detta kan man också lägga att en dieselbil kostar omkring 10 000 kr. mer än motsvarande bil med bensinmotor. För flertalet bilägare med dieseldrift har detta alternativ — även vid en lång årlig körsträcka — blivit klart oekonomiskt. Det har sagts att t.ex. taxiföreningar har ställt av flera dieselvagnar av just det skälet. När därför finansministern hävdar att beskattningen av bensindrivna och dieseldrivna personbilar skulle vara så avvägd, att den totala skatten per körd vägsträcka skulle vara lika stor, så håller inte detta påstående. Vi kan också se på andelen registrerade dieselpersonbilar — den har drastiskt sjunkit de senaste åren. Från att ha haft en andel åren 1980 och 1981 kring 7 76, så är andelen nyregistrerade dieselpersonbilar första kvartalet i år nere i drygt 2 96. Man kan nästan säga att personbilsmarknaden för diesel är helt lamslagen. Så till krånglet. Själva tekniken med kilometerskatt har ju utsatts för hård kritik. Det faktum att systemet är förmånligt i storstäderna och dyrt på landsbygden är ju en punkt där det finns anledning att vara kritisk. Vidare är det så att systemet är krångligt för den enskilde bilägaren. Klart är också att administrationen för kilometerbeskattningen drar höga kostnader. Nu hänvisar finansministern i sitt svar till vägtrafikskatteutredningen och vill för sin del, med hänsyn till att denna utredning föreslagit att vägtrafikskattesystemet behålls — låt vara något förenklat och förbättrat på vissa punkter — inte föregripa remissarbetet. Om det kan man säga, att det egentligen är gängse ordning. Men jag förutsätter att finansministern har en klar ambition att verkligen förenkla systemet för den enskilde bilisten. Det vore bra om finansministern kunde redovisa den viljeyttringen här i kammaren. Jag tror 96 inte att det skulle uppfattas som något majestätsbrott att redan nu vara klar över den s.k. färdriktningen, dvs. mot en mer avbyråkratiserad ordning. När det gällde vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att förenkla det hela, lade finansministern i sitt svar till ”enligt Elver Jonssons mening”. Skall vi tolka detta så, att regeringen och finansministern tycker att systemet är tillräckligt enkelt i dag? Det vore intressant med en kommentar på den punkten från finansministern. Så till sist något om miljön i sammanhanget. Finansministern säger att det inte är klarlagt att dieselbilarna är mer miljövänliga än bensinbilarna. Här begränsar finansministern sitt exempel till koloxiden, där det är klart mindre utsläpp för dieselbilarna än för bensinbilarna, och väger det mot att dieslarna släpper ut större mängder partiklar. Jag beklagar att finansministern inte tar med kolväten och kväveoxider. Gör man det får man fram att det är mycket kraftiga skillnader, och det är dessa som är de verkligt tunga miljöförstörarna. Om man gör en sådan sammanräkning är det ingen tvekan om att dieselbilarna är klart mer miljövänliga än bensinfordonen. Detta är också ett skäl att inte diskriminera dieselbilarna i förhållande till bensinbilarna. Min slutsats, fru talman, är att finansministern klarare borde ha gett ett besked här i kammaren som skulle ha kunnat uppfattas så, att regeringen är beredd att ta sig an den negativa utvecklingen som har skett för dieselbilarna de senaste åren. Rättviseskälet — och jag menar också miljöskälet — talar för att finansministern bör förtydliga svaret.
Fru talman! Jag kan lugna Elver Jonsson på en punkt: Det vore naturligtvis i hög grad önskvärt att kunna förenkla kilometerskattesystemet. Det behöver inte råda någon tvist oss emellan om att bensinskatteuppbörden är åtskilligt enklare att klara för den enskilde bilisten än uppbörden av kilometerskatt. Det är ju helt uppenbart. Däremot är jag inte — och det måste nog Elver Jonsson förstå — beredd att ta ställning till de förslag som den här utredningen har lagt fram. Remissinstanserna bör få komma med sina synpunkter och bedömningar huruvida det verkligen rör sig om viktiga förenklingar. Det kan också vara så att remissinstanserna kommer med ytterligare uppslag till förändringar som skulle kunna förenkla systemet, dock utan att man avstår från det grundläggande kravet på att det måste fungera och att olika bilistkategorier betalar relativt sett lika mycket skatt. Regeringen kommer att ägna den här frågan all den uppmärksamhet som den är värd. Jag måste dock konstatera att vår uppfattning inte riktigt stämmer överens när det gäller den relativa skattebörda som bensindrivna resp. dieseldrivna bilar i dag bär. Vi har alltså inte funnit — vare sig vi analyserar det historiskt eller jämför med det nuvarande skatteläget — att skillnaderna mellan de här olika slagen av bränslen skulle vara så stora att de verkligen kan bilda underlag för påståendet att vi missgynnar dieselbilar. Däremot har prisutvecklingen inte minst på fordonen själva nog delvis varit sådan att detta kan vara en förklaring till att försäljningen minskar. Slutligen: Beträffande miljöfrågan är jag hänvisad till de bedömningar som vi har fått av expertisen på området. Och expertisens slutsats kan väl sägas vara att när man väger samman de här olika faktorerna, går det inte att entydigt och klart säga att dieseldrift är miljövänligare än bensindrift. Det finns klara önskemål om att minska utsläppen både från dieseldrivna och från bensindrivna bilar.
Fru talman! Finansministern sade, att när man väger samman miljöskälen talar inte någonting för att dieseldriften är miljövänligare. Jag tog mig friheten att påpeka att finansministern var ytterst knapphändig när han i svaret gjorde jämförelser. Detta är kanske symtomatiskt — för det var också fallet i ett tidigare beredningsarbete — men det finns nog anledning att studera frågan närmare. Det är intressant att ett så ”bilaktivt” land som Västtyskland lägger ned oerhörda resurser på att utveckla just dieseldriften. Detta tror jag inte att man gör av en slump. I dessa tider, då även tyskarna tar miljön på allvar, har man funnit att dieselbilen kommer att hävda sig väl. Jag har principiellt ingen annan mening än finansministern när det gäller att ta ställning innan remissinstanserna har sagt sitt, men jag tror att det finns en del slutsatser att dra redan nu. När det gäller skattetyngden på drivmedlen konstaterar jag att finansministern säger att vi har kommit till olika slutsatser. Jag är däremot inte helt säker på att finansministern har klarat av att leda detta i bevis. Mina uppgifter kan mycket väl ifrågasättas, eftersom jag utgår från lekmannamässiga synpunkter. Men en iakttagelse som kan göras är ju att många ställer av sina dieselfordon och att försäljningen av nya dieselbilar nästan har gått ned till noll. Detta talar ändå för att det har inträffat någonting efter de senaste skattehöjningarna. Det kan väl i alla fall inte vara så att regeringen har för avsikt att ”skatta bort” dieselbilarna från marknaden. Det har inte sagts någonting sådant, men om åtgärder inte vidtas kan detta bli effekten. Sedan skall man också veta, att om vi låter andelen dieseldrivna fordon bli alltför låg, kommer kostnaderna för framställning av dieselbränslet att bli bra mycket högre. Ett parallellt exempel är ju gasbränsle, vilket man t.o.m. subventionerar, därför att detta har en relativt sett högre kringkostnad. Det vore rimligt att ha denna attityd också till dieseln. Jag menar att kilometerskatten för dieselfordon är felaktigt konstruerad och krånglig och att — det påstår jag fortfarande — den inte är konkurrensneutral. Därför är det angeläget att det arbete som finansministern säger sig ta sig an sker med både skyndsamhet och kraft och, framför allt, att man inte utgår från att dieselbilarna skulle vara utslagna på förhand.
Fru talman! Om Elver Jonsson ger den senaste bensinskattehöjningen och höjningen av kilometerskatten skulden för att försäljningen av dieselbilar går ned, ställer jag mig något frågande. Den skattehöjning som riksdagen beslutade om i fjol höstas var ju så utformad att medan bensinskatten höjdes med närmare 4076, höjdes kilometerskatten med 2596. Och det var egentligen för att påverka relationerna mellan den fasta delen av skatten och den rörliga. Jag tror inte att det går att hävda att just den skattehöjningen skedde till de dieseldrivna fordonens nackdel.
Fru talman! Jag har inte hävdat att det är någon enskildhet som har varit avgörande. Men de sammanvägda effekterna har spelat en stor roll i den här utvecklingen då det har visat sig att just dieseldriften har blivit högst oförmånlig. Jag tror att det finns en del andra skäl för att se till att vi inte går ned till noll när det gäller andelen personbilar som är dieseldrivna. Dieselbilarna har en okänslighet för bränsle, som innebär att de från beredskapssynpunkt är klart bättre. Dieselmotortekniken behöver hållas levande, bl.a. därför att vårt försvar är uppbyggt med denna teknik. Jag vidhåller fortfarande, fru talman, att dieselbilarna relativt sett är betydligt miljövänligare än vad det kan ge vid handen om man väger in koloxidens, kolvätets och kväveoxidens effekter. Där innebär bensinbilarna en mycket större miljövåda än dieselbilarna.

Fru talman! Lars Tobisson har med anledning av likviditetsindragningarna från näringslivet ställt tre frågor till mig. 1. Anser finansministern att likviditetsindragningar främjar företagens möjligheter och vilja att investera för framtiden? 2. Avser finansministern att förelägga riksdagen förslag om ytterligare tvångsinlåning från företag till staten? 3. Ser regeringen de växande likviditetsindragningarna som ett bestående inslag i finansieringen av budgetunderskottet? En viktig förutsättning för att prisoch löneökningarna skall kunna nedbringas till en nivå som är förenlig med en balanserad utveckling av den svenska ekonomin är att likviditetsökningen begränsas. Detta minskar också risken för oönskade valutaflöden. I en situation med ett betydande statligt upplåningsbehov och en mycket god likviditet i företagssektorn är det därför rimligt att en del av företagens likviditet kanaliseras till staten. Till en betydande del sker detta genom försäljning av statspapper till företagen. För att minska risken för en press uppåt på räntorna har regeringen dessutom infört direkta likviditetsindragningar från företagen till konto i riksbanken. Det är troligt att också en viss återhållande effekt på lönesidan på detta vis kan uppnås. Svaret på den första frågan är mot denna bakgrund ja. Investeringarna kan påverkas positivt i den mån räntenivån kan hållas lägre än annars och i den utsträckning prisoch löneökningarna kan hållas tillbaka. Vad beträffar frågan om nya likviditetsindragningar från företagen har förslag om sådana nyligen lagts fram i kompletteringspropositionen. Några ytterligare likviditetsindragningar från företagen planeras inte. Den tredje frågan gällde huruvida regeringen ser likviditetsindragningarna som ett bestående inslag i finansieringen av budgetunderskottet. Svaret på den frågan är nej.

Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret. Sedan min interpellation lämnades in har finansministern i handling besvarat min fråga nr 2 genom att i kompletteringspropositionen lägga fram förslag till ytterligare likviditetsindragningar i augusti i år och i januari 1986 från företag och kommuner på sammanlagt 8,5 miljarder kronor. Det gör å andra sidan mina båda andra frågor desto viktigare och finansministerns svar desto mer intressanta. Finansministern inledde med att beteckna likviditetsbegränsningar som ett sätt att bekämpa inflationen och motverka utflöde av valuta. I så fall förefaller metoden inte vara särskilt verkningsfull. Trots det snabbt ökade utnyttjandet av likviditetsindragningar har inflationstakten på senare tid stigit till över 8 96 på årsbasis. Under det senaste halvåret har vi haft ett valutautflöde på närmare 10 miljarder kronor. Det tycks närmast ha tilltagit efter det att regeringen offentliggjorde sina planer på nya tvångslån från företag och kommuner. Det är inte trovärdigt att den dolda beskattning av företagen som likviditetsindragningarna utgör skulle kunna stimulera näringslivet till nya satsningar för framtiden. Förutom att den direkta avbränning som följer av att de påtvingade insättningarna hos riksbanken ger låg eller ingen ränta måste frånvaron av stabila spelregler verka återhållande på investeringsviljan. För att företag skall våga bygga ut för framtiden måste de ha en något så när fast grund för sin planering. Regeringens kvartalspolitik med ständiga skatteförändringar och manipulationer med vinstmedlen förkortar planeringshorisonten, ökar osäkerheten och höjer kraven på att en investering snabbt skall betala sig. Men huvudsyftet med likviditetsindragningarna är naturligtvis inte att påverka prisoch löneutvecklingen, valutaflödena eller investeringsviljan. Det är i stället att underlätta finansieringen av budgetunderskottet. Länge försökte man hålla den snabba utgiftsutvecklingen i den offentliga sektorn stången genom lika snabba skattehöjningar. När Sverige slog i skattetaket, blev utvägen upplåning mot obligationer och andra skuldförbindelser, både hemma och utomlands. Lånefinansiering innebär egentligen inget annat än att man skriver ut skatter på kommande generationer. Men sedan det blivit svårt att få också denna finansieringsmetod att räcka till, fann man på trollformeln att dra in likviditet genom påtvungna fondavsättningar till låg eller ingen ränta. Finansministern framhåller som en fördel att denna tredje finansieringsmetod minskar risken för en press uppåt på räntorna. Det är detsamma som att säga att företagen — liksom kommunerna — får sämre betalt än vad de skulle ha fått om de frivilligt hade funnit skäl att ställa medel till statens förfogande för täckande av det offentliga utgiftsöverskottet. Ges det ingen ränta alls, har åtgärden karaktären av tillfällig beskattning — tillfällig därför att den angivna avsikten ändå är att pengarna så småningom skall betalas tillbaka till den rätte ägaren. Om ränta betalas, som dock ligger under marknivån, blir det ett slags tvångsupplåning med inslag av beskattning. Detta nya ekonomisk-politiska instrument intar ett mellanläge mellan penningoch finanspolitiken. Indragningen beslutas av riksdagen på regeringens förslag, men medlen betalas in till riksbanken som ett slags ersättning för den upplåning som riksgäldskontoret annars skulle ha behövt göra. Riksbanken omsätter i sin tur pengarna i statspapper. Den stora ränteskillnaden blåser upp riksbankens vinst, och de ökade inleveranser till statskassan som skett därifrån under senare år representerar en del av den dolda beskattning som här förekommer. Räntenivån i Sverige blir alltmer manipulerad. Under intryck av valutautflödet och kronans försvagning — man skyllde på den stigande dollarkursen — höjdes den korta räntan i början av året med två procentenheter. Sedan dess har dollarkursen fallit och andra europeiska räntor, t.ex. pundräntan, har åter justerats ned. Men räntenivån på den svenska penningmarknaden har snarast stigit ytterligare. Det betyder att avkastningskurvan nu är negativ. Det gäller i synnerhet om man jämför med räntan på prioriterade obligationer, som ligger hela tre procentenheter under den korta marknadsräntan. Riksobligationer emitteras inte längre, av allt att döma därför att man då skulle tvingas avslöja det stora avståndet mellan den prioriterade räntan och den långa marknadsräntan. I stället ökar upplåningen mot statsskuldväxlar, vilkas konstruktion medför att räntekostnaden, och därmed budgetunderskottet, i år ökar mer än vad som annars vore nödvändigt. Det myckna användandet av likviditetsindragningar bidrar till att ytterligare förkorta statsskuldens löptid — om man skall ta gjorda uttalanden om att medlen kommer att återbetalas på allvar. Även om det går att kortfristigt täcka statens medelsbehov, blir läget med nödvändighet labilt. Eftersom indragningarna är tidsbestämda, uppkommer frågan vad som skall hända när de tvångsinsatta medlen blir fria. Den frågan blev faktiskt ännu mer intressant efter finansministerns besked om att han inte ser likviditetsindragning som ett bestående inslag i finansieringen av budgetunderskottet. Det föranleder mig att fråga: Har vi nu sett den sista åtgärden av detta slag? Innebär finansministerns svar att regeringen avser att återgå till att finansiera budgetunderskottet med hjälp av regelrätt upplåning eller t.o.m. med hjälp av ökad beskattning?
Fru talman! Lars Tobisson har i och för sig rätt i att likviditetsindragningar av den här typen underlättar penningpolitiken — annars skulle de naturligtvis inte förekomma. Däremot får den som hör Lars Tobissons framställning av det hela ett underligt intryck. Det kan låta som om detta skulle minska det statliga upplåningsbehovet. Så blir förvisso icke fallet, utan statsupplåningen och budgetunderskottet är vad de är. Jag skall inte trötta åhörarna med en påminnelse om vem det var som ställde till med detta underskott. Det har sagts tillräckligt många gånger. När man har lyssnat till Lars Tobisson verkar det dock som om både underskottet och de nuvarande förhållandena på kreditmarknaden enbart är ett resultat av den nuvarande regeringens politik. Vi gör den bedömningen att likviditeten i näringslivet fortfarande är för hög, och det är orsaken till att vi väljer metoden med likviditetsindragningar. Men när vi ser framåt, framför allt när det gäller den kraftigt ökade investeringsverksamheten i näringslivet — jag vill alltså påminna om att vi i fjol hade en uppgång av totalinvesteringarna i Sverige på närmare 4 96, nästan dubbelt så låg tillväxttakt som för bruttonationalprodukten — kan vi konstatera att vi i år räknar med en praktiskt taget lika stor investeringsökning. En mycket stor del därav faller på industrin. Mot den bakgrunden har vi att räkna med att likviditetsbehoven för näringslivets egen verksamhet kommer att öka. Samtidigt ökar ju även sysselsättningen. Dessutom växer produktionen. Vi räknar således med en uppgång i fråga om lagren. Allt detta kommer att konsumera likviditet för näringslivets del. Vi räknar också med att den nuvarande utvecklingen — med hög aktivitet i näringslivet och fortsatta investeringsökningar — skall, och måste, pågå ett antal år framöver. Därmed skall väl likviditetssituationen normaliseras — även om det tar en viss tid. Det är riktigt som Lars Tobisson säger att den här typen av åtgärder kan skapa problem om återbetalningen — jag tänker på den tidpunkt när man får lyfta de insatta medlen — är sådan att det fortfarande skulle råda en allvarlig ekonomisk obalans, framför allt mellan den offentliga och den privata sektorn. Vi har dock rimliga skäl att tro att den förbättring av balansen som har uppstått under senare år kommer att fortsätta. Det är uppenbart att särskilt kommunernas finansiella ställning kommer att kraftigt försvagas 1987 och framför allt 1988. Med utgångspunkt i de bedömningar som jag tidigare har redovisat bör också likviditetssituationen i stort vara sådan att återbetalningarna av medlen i fråga skall kunna göras utan att det skapar nya balansproblem. Det är av de skälen som jag kan säga att vi inte räknar med att detta skall vara något bestående inslag. Inte heller planerar vi några nya åtgärder av den här typen efter det att arbetet med anledning av redan beslutade åtgärder har slutförts.

Fru talman! Finansministern återkom till sin gamla tes att underskotten i statsbudgeten bara är borgerliga regeringars fel. Jag har många gånger redovisat hur läget är. Det underskott vi nu har att dras med för betalningar av bl.a. räntor på statsskulden kan skuldfördelas på följande vis: Vid de borgerliga regeringarnas tillträde, hösten 1976, var statsskulden i storleksordningen 80 miljarder. På sex år därefter växte den med 250 miljarder. Därefter, under mindre än två och ett halvt år, har den vuxit med ytterligare 250 miljarder. Jag ställer, som jag brukar göra, frågan till finansministern: Är det verkligen på det viset att de först upplånade 80 miljarderna och de senast upplånade 250 miljarderna, allt under socialdemokratiska regeringar, på något sätt är befriade från räntebetalning och återbetalningsskyldighet, eftersom det bara är de budgetunderskott och den skuldökning som inträffat under sex år av borgerligt regerande som bereder finansministern så stora problem? Han har ännu inte lyckats reda ut hur det kan vara så egendomligt att den mindre del av den totala statsskulden som uppkommit under borgerliga regeringar skulle vara det som stjälper allting. Finansministern bestred inte i sitt svar vad jag hävdade, nämligen att den här sortens likviditetsindragningar fungerar som en extra beskattning av företagen. Det rör sig i själva verket om miljarder av uteblivna ränteintäkter för företagens del. Än värre är att de här medlen undandras från användning tillinvesteringar som kan ge riktiga jobb för framtiden. Jag måste säga att för mig framstår det som väldigt motsägelsefullt att å ena sidan släppa fram en ökad lönsamhet i näringslivet via devalveringar och annat, medan man å andra sidan säger, nehej, det här får ni inte använda för det avsedda syftet, nämligen att bygga ut svensk industris kapacitet. De här pengarna skall ni leverera in till statskassan, så att vi på det viset får litet lättare att föra penningpolitiken, vilket var finansministerns åsikt om hur detta fungerar. Jag måste säga att jag inte tror att det i längden underlättar penningpolitiken att använda sig av den här sortens regleringar. Det blir lättare om finanspolitiken sköts på ett stramare sätt och om penningpolitiken kan föras under mer marknadsmässiga villkor. Det är också så, fru talman, att konstruktionen av den senaste likviditetsindragningen med nödvändighet måste verka snedvridande. Man tar alltså ut 6 20 av lönesumman över 20 miljoner. Mig förefaller det alldeles naturligt att om det finns anledning för företagen att räkna med den här typen av åtgärder i fortsättningen, blir det lockande att dela upp ett stort företag i flera mindre, så att alla helst kommer under gränsen på 20 miljoner i lönesumma. Då slipper man att alls vara med på inbetalningarna. Det här konstaterandet är också detsamma som att säga att i praktiken fungerar dessa likviditetsindragningar som en progressiv löneskatt på företagen. Och att det skulle främja investeringsviljan och underlätta tillväxten av kapaciteten i näringslivet, det har jag väldigt svårt att se. Nu är det, som finansministern påminde om, inte bara företagen utan också kommunerna som är föremål för sådana här likviditetsindragningar. När de borgerliga partierna i januari i år föreslog minskningar av de specialdestinerade statsbidragen till kommunerna med ca 4 miljarder blev protesterna från socialdemokratiskt håll många och starka. Särskilt mot oss moderater riktades beskyllningar om social nedrustning. Regeringen har skjutit på presentationen av sina kommunalekonomiska förslag så länge det gått, men tvingas nu bekänna färg i kompletteringspropositionen. Då visade det sig att finansminister Feldt vill dela ut ännu kraftigare dråpslag mot kommunerna. Deras likviditet nästa år skall t.o.m. begränsas mer än vad som föreslagits från borgerligt håll. Man kanske kunde förledas tro att allt därmed borde vara gott och väl från moderat synpunkt. Men problemet är att regeringen inte vågar företa den raka åtgärden att minska statsbidragen. I stället betalas de ut i oförändrad omfattning för att sedan delvis återföras genom likviditetsindragningen. Den rundgång som här uppkommer är typisk för socialdemokraterna, och den kan endast förklaras med att de av ideologiska skäl inte kan förmå sig till att besluta om sänkta statsutgifter. Därtill kommer att indragningen från kommunerna får samma tillfälliga karaktär som det övriga kortsiktiga bollandet med åtgärder för att täcka in budgetunderskottet. De pengar som nu föreslås indragna skall alltså inbetalas våren 1988. Med ledning av finansministerns uttalande om att likviditetsindragningar inte är ett bestående element i regeringens ekonomiska politik borde slutsatsen kunna bli att de inte föreslås frysta för längre tid eller blir ersatta med andra liknande ingrepp. Kan finansministern lova att, om regeringen får sitta kvar, företag och kommuner verkligen får disponera sina tvångsinsatta medel om tre år? Vilka andra åtgärder tänker finansministern i så fall vidta för att möta den ökning av penningmängden som blir följden?

Fru talman! Genom sina räknestycken försöker Lars Tobisson skapa intrycket att det egentligen inte skulle vara någon skillnad på den finanspolitik som fördes under de sex borgerliga regeringsåren och den finanspolitik som har förts sedan 1982. Då vill jag påminna om att det som var förutsättningen för vår finanspolitik var att vi övertog ett underskott i statsbudgeten på närmare 90 miljarder budgetåret 1982/83. Det blev faktiskt den summan när vi tog fram de dolda utgifter som det inte hade passat den borgerliga regeringen att redovisa före valet 1982. Det är detta underskott som vi har pressat ned till 60 miljarder. Under den borgerliga regeringsperioden inträffade följande. Man övertog en budget med ett underskott på 5 eller möjligen 10 miljarder kronor. Det lyckades man på sex år öka till närmare 90 miljarder. Det är alltså en fundamental skillnad, fru talman, mellan den finanspolitik som bedrevs under de borgerliga åren och den som bedrivs under de här åren, då vi i reala termer har halverat budgetunderskottet, medan det på samma sätt sju åttadubblades under den borgerliga tiden. Jag tror att det kommer att vara ganska svårt för Lars Tobisson att förvända synen på allmänheten till den grad som han nu försöker göra. Folk begriper nog bättre vad som har skett beträffande förmågan att driva upp utgifterna och skapa stora underskott. Därför faller ett lätt löjets skimmer över Lars Tobissons påståenden att han i skepnad av företrädare för en borgerlig riksdagsmajoritet skulle kunna föra en stramare finanspolitik, särskilt när man ser hur de borgerliga agerar här i riksdagen. På varje punkt där man kan ena sig handlar det om att öka utgifterna och sänka skatterna. Sedan vill jag bara, fru talman, säga att det är en väsentlig skillnad ur kommunal synpunkt mellan att få göra den här utlåningen till staten i ett läge där man har gott om likvida medel och att få en definitiv indragning av statsbidrag, som dessutom, efter vad jag kan förstå, kommer att följas av ytterligare indragningar framöver, eftersom detta är den enda punkt där de borgerliga partierna är någorlunda ense. Det är kommunerna man skall mjölka på pengar för att motverka effekterna på alla de områden där man bara kommer att kunna enas om ökade utgifter för statens del.

Fru talman! Egentligen tycker jag att det kunde vara bra om vi höll oss till att diskutera ämnet för min interpellation och inte åter tog upp en gammal debatt, som vi tydligen kan föra hur länge som helst, om hur förhållandena var när socialdemokraterna återkom till regeringsmakten hösten 1982. Låt mig för säkerhets skull än en gång upprepa att budgetunderskottet inte var närmare 90 miljarder, som finansministern säger. Budgetunderskottet var i den budget som hade antagits 75 miljarder. Att det blev bortåt 90 miljarder beror på att den nytillkomna regeringen snabbt satte i gång med att kraftigt höja statsutgifterna för att förverkliga sina löften från valrörelsen. Under det sista budgetår då en borgerlig regering kunde sätta sin prägel på budgeten, 1981/82, var budgetunderskottet 67 miljarder. Detta skall jämföras med vad som beräknas bli resultatet för i år, nämligen drygt 69 miljarder. Jag tillåter mig att tvivla på att man över huvud taget kommer under 70 miljarder sedan man täckt in skuldförbindelser till Zenit o.d. som smugglats igenom på senare tid. Jag tycker inte att vi på detta sätt ständigt skall ge efter för socialdemokraternas önskan att blicka bakåt och tala om det förflutna. Det väsentliga är vilken finanspolitik som bör bedrivas för framtiden. Här är det en alldeles klar uppdelning i riksdagen så, att de borgerliga partierna förordar en finanspolitisk åtstramning och en minskning av budgetunderskottet för nästa budgetår med ca 10 miljarder och tycker att det här är någonting som skall fortsätta framöver tills hela underskottet i den totala offentliga sektorn är borta. Det är detta som bör beaktas när vi diskuterar hur budgetunderskottet skall finansieras och hur statsskulden skall hanteras. Jag måste säga att jag finner det oroande, med tanke på de ambitioner vi har från borgerligt håll att komma till rätta med det stora budgetunderskottet och få fart på Sverige igen, att man på det här viset satsar på en kortfristig statsskuldspolitik. Finansministern medger ju att den är kortfristig till den del vi här diskuterar, genom att han så tydligt säger att pengarna skall vara låsta en viss tid och att de därefter blir fria igen. Den penningmängdsökning som då uppkommer har finansministern inte visat hur han tänker bemästra. Det skall vara intressant, och bör vara intressant vilken regering som än sitter, att se hur läget kommer att utvecklas med hänsyn till de frisläpp av uppdämda likviditetsökningar i ekonomin som blir följden av den valda tekniken för finansiering av statsskulden.

Då har man egentligen bara kommit med vilseledande uppgifter genom att säga att man räknar med att detta inte skall behöva bli bestående.

Herr talman! Årets riksdagsdebatt om planering och anslag till totalförsvaret förs mot bakgrund av ett försvarsutskottsbetänkande som är enigt i fråga om säkerhetspolitiken men som har skilda meningar om vissa ekonomiska frågor. De spända relationerna mellan Sovjet och USA, mellan NATO och Warszawapakten, präglar det internationella klimatet. Supermakterna har intressen i många till synes lokala konflikter på skilda ställen på vår jord. Av detta följer att även regionalt begränsade men skärpta kriser kan få återverkan i vårt lands närhet, i Europa. Vårt närområde, Norden, har fått större och större strategisk betydelse. Sovjet har steg för steg byggt ut marina och andra baser på Kolahalvön. Som en följd härav har norrmännen beslutat Dessa åtgärder bör främst ses som uttryck för hur maktblocken bevakar sina intressen och varandra i vårt närområde. Men det innebär också ökade risker för Sverige. Vårt land är inte längre i utkanten av stormakternas militärstrategiska intressekonflikter. Det ser vi bl.a. genom de återkommande och allvarliga kränkningarna av svenskt territorium som skett de senaste åren. En stor majoritet i Sverige stöder neutralitetspolitiken i övertygelsen om att den varit en av förutsättningarna för vår långa fredsperiod. Tilltron till vår neutralitetspolitik — både utom och inom Sverige — bygger i hög grad på tilltron till vårt försvars styrka och beredskap. Vårt försvar måste ha en sådan styrka och sammansättning att allvaret i vår neutralitetspolitik inte kan misstros av någon. Omvärlden måste tro inte bara på vår vilja utan också på vår förmåga att i handling värna vårt territorium och avvisa kränkningar och i varje läge hävda vår neutralitet. Jag är ense med försvarsministern när han i försvarspropositionen skriver att det råder bred uppslutning kring den svenska säkerhetspolitikens principer och att detta är en väsentlig nationell tillgång. Herr talman! De flesta reservationer till årets betänkande där vi moderater är med är flerpartireservationer. I fråga om innevarande budgetårs anslag finns det en borgerlig trepartireservation som egentligen är en följd av den socialdemokratiska regeringens fiasko i fråga om att begränsa inflationen till 4 96. Penningvärdesförsämringen blev dubbelt så stor som regeringen trott. Låsningen till 4 20 indexhöjning berövade det militära försvaret ca 270 milj.kr., vilket enligt reservation nr 2 bör tillföras det militära försvaret under innevarande budgetår.

Vi borgerliga finner det ostridigt att det militära försvaret efter 1982 års försvarsbeslut ålagts uppgifter som inte var medräknade när beslutet togs.

Där är därför illavarslande när socialdemokraterna genom ensidiga ställningstaganden ”bakvägen” skär bort ca 400 milj.kr. av försvarets årliga köpkraft i förhållande till innehållet i 1982 års försvarsbeslut. Det är också illavarslande att regeringen begränsat ÖB:s beställningsbemyndiganden för budgetåret 1985/86. Detta kan och bör tolkas som en förberedelse för neddragningar av försvarskostnaderna vid nästa femåriga försvarsbeslut, som kommer att fattas år 1987. Åtgärden förefaller främst riktad mot den del av försvarsöverenskommelsen som inriktade överbefälhavarens planering mot oförändrad köpkraft efter 1987. Genom att ifrågasätta utrymmet för materialbeställningar har socialdemokraterna tydligen siktet inställt på en lägre planeringsram än den huvudriktning som angavs i fyrpartiöverenskommelsen i mars 1984. Detta försvårar planeringen och minskar säkerheten. Samtidigt som försvarsministern och utskottet är eniga om att den säkerhetspolitiska bedömningen visar på ökat stormaktsintresse i vår del av Europa förbereder tydligen socialdemokraterna en neddragning av försvarsanslagen. Detta är inte vare sig logiskt eller ansvarsfullt handlat. Det är inte så att totalförsvaret eller det militära försvaret under senaste årtiondet tillförts ökade resurser — detta allra minst i förhållande till hotbilden i vår nära omvärld och de genom materielutvecklingen ökade möjligheterna för en fiende att göra snabba överraskande anfall. Verkligheten är den att om den svenska statsbudgeten i övrigt hade fått anslagsförändringar i samma nivå som tilldelats det militära försvaret under den senaste tioårsperioden skulle Sverige ha klarat statsbudgeten utan lånemedel, dvs. vår statsskuld hade varit ca 500 000 milj.kr. lägre. Detta kan vara värt att hålla i minnet av dem som vill angripa försvarskostnaderna i vår statliga budget. Herr talman! I fråga om förstärkning av ubåtsskyddet är utskottet i princip enigt, men vi moderater med stöd av andra borgerliga vill bl.a. påskynda överföringen av helikoptrar för ubåtsjakt. Vi anser att det är orimligt att helikoptrar som är färdigbyggda för ubåtsjakt år 1986 av utbildningsskäl inte kan ingå i marinens organisation förrän åren 1987 och 1989. Då har denna angelägna fråga inte satts på rätt plats i prioriteringen inom planeringen. Jag anser också att de nya uppgifter som ubåtsskyddsverksamheten medför måste få konsekvenser för marinens personal i enlighet med ÖB:s förslag. Utvecklingen i omvärlden medför större krav inte bara på marinen utan också på vårt luftförsvar. Vi moderater anser att en förstärkning av luftförsvaret måste allvarligt prövas inför 1987 års försvarsbeslut. Detta gäller även beväpningen. De kommande JAS-planen bör tidigt under leveranstiden kunna fullgöra avancerade luftförsvarsuppgifter. Klart är att detta fordrar effektiv beväpning. Frågan om jaktrobotar till Gripenplanen bör ingå i arbetsuppgifterna för 1984 års försvarskommitté. Vi i försvarsutskottet anser det mycket viktigt att svensk industri har förmåga att utveckla kvalificerade robotar och delsystem anpassade till våra förhållanden. Jag är helt ense med försvarsminister Thunborg, när han i ett tal här i riksdagen anförde att det är ett mervärde med svensk försvarsmateriel och att det är en signal till omvärlden om vi själva i stort utvecklar och anskaffar vår försvarsmateriel. Vi måste också eftersträva att denna materiel kan underhållas inom landet. Vi visar då i praktisk handling att vi inte i något läge önskar eller kommer att söka stöd hos andra. Klart är att utveckling av t.ex. jaktrobotar till JAS-planet inom svensk industri har många fördelar. Men troligen medför det merkostnader jämfört med direktköp från utlandet. Därför bör anslagsramen kompenseras. Någon merkostnad från samhällssynpunkt uppstår dock inte. Statsbudgeten kompenseras skattevägen, och vinsten blir att förtroendet för försvaret växer och att kompetens och sysselsättning ökar i Sverige. Även flygförarna är viktiga för tilltron till försvarets förmåga. Regeringen har i mars i år i skrivelse till riksdagen bl.a. redovisat läget beträffande försvarets flygförare. Av skrivelsen framgår att fortsatt snabb avgång av flygförare medför en allvarlig risk för såväl god incidentberedskap som för möjlighet till fullgod insats vid ett överraskande anfall. Utskottet delar försvarsministerns oro och har förståelse för föreslagna åtgärder. Begränsningen av flygbolagens rekrytering från flygvapnet måste dock — i föreslagen form — ses som en akut åtgärd. Av skrivelsen och andra kontakter framgår att utredning pågår i syfte att få en mera långsiktig lösning på försvarets flygförartillgång. Den måste avse såväl flygvapnets som arméflygets besvärliga pilotläge. Jag hoppas att utredningen arbetar snabbt och kommer till lösningar, som långsiktigt gagnar såväl försvaret som de direkt berörda. Detta har väsentlig betydelse för luftförsvarets framtida styrka. Herr talman! Till sist vill jag även beröra anslagen till frivilligförsvaret och bidraget från fredslotteriet. Försvarsutskottet har enhälligt och enligt ÖB:s förslag ökat anslagen till de frivilligorganisationer som får anslag från försvarsdepartementet med drygt 3 milj.kr. till 78 250 000 kr. Utskottet skriver också att för att förbättra möjligheterna till samordning av verksamheten bör även frivilligstödet från anslag under andra huvudtitlar priskompenseras. Riksdagen har tidigare halvhjärtat uttalat att även frivilliga försvarsorganisationer bör kunna få bidrag av medel från det s.k. fredslotteriet för ändamål som sammanfaller med riktlinjerna för lotteriet.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 Försvarsutskottet förutsätter att det bedömda värdet av föreslagna projekt får stor betydelse vid bidragsgivningen, dvs. att frivilligrörelserna bedöms på jämbördig fot med andra rörelser. Överbefälhavaren och andra med god kännedom om svensk säkerhetspolitik var mycket aktiva för att fredslotteriet skulle ge ett gott ekonomiskt resultat. Klart är att de förväntade att även de frivilliga försvarsorganisationerna skulle få anslag till sitt viktiga upplysningsarbete för landets fred och frihet. Herr talman! Ett starkt totalförsvar med däri ingående hemvärn och andra frivilliga försvarsorganisationer och hela svenska folkets försvarsvilja är landets viktigaste tillgångar för Sveriges framtida fred och frihet. Det vore utmanande om frivilligrörelser som ansöker om bidrag från fredslotteriet för verksamhet i enlighet med det här nämnda regeringsbeslutet skulle behandlas sämre än övriga sökande. Jag och många med mig önskar att frivilligrörelserna skulle få den uppmuntran i sitt arbete för fred och frihet som anslag från fredslotteriet ger. Herr talman! Jag har här talat mest om det militära försvaret. Det beror på att andra talare från moderaterna främst berör övriga viktiga delar av totalförsvaret. Med det anförda yrkar jag bifall till de reservationer till försvarsutskottets betänkande nr 9 där mitt namn förekommer och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! När vi behandlar det säkerhetspolitiska avsnittet i försvarsutskottet, är det med stor glädje vi kan konstatera den enighet som råder där. Det kan vara viktigt att de partier som här i riksdagen deltar i den enigheten också markerar det utanför detta hus. I den allmänna debatten kan man ibland få en annan uppfattning. Centern menar att ingen — varken i Sverige eller i omvärlden — skall kunna tvivla på vår vilja och beslutsamhet att efter vår yttersta förmåga hävda våra gränser och vårt territorium. Försvarsmakten skall vara fredsbevarande, stabiliserande och krigsavhållande. Invasionsförsvaret har grundläggande betydelse. Det militära försvarets utrustning, organisation och utbildning måste successivt anpassas till utvecklingen i omvärlden. Försvarsmakten måste enligt centern i alla avseenden kunna bidra till neutralitetspolitikens trovärdighet. De hot vi kan utsättas för under fredstid, i krislägen och vid överraskande anfall måste vi kunna möta med ett starkt försvar. Vi måste på olika sätt förbättra vår förmåga att höja beredskapen från grundberedskap. Utskottet anser att uttalandena om försvarspolitiken som centerpartiet har gjort i motion 1705 står i god samklang med ambitionerna i 1982 års försvarsbeslut, och vi är nöjda med den skrivningen. Vi tarien annan motion upp frågorna om sårbarheten. Mycket talar för att vårt samhälle blivit sårbarare under de senaste åren. På elområdet är sårbarheten stor, och när det gäller elektronik har vi ett stort beroende. På dataområdet gör vi oss på olika sätt än mer sårbara. På livsmedelsområdet blir vi oerhört sårbara, särskilt i regioner där livsmedelsproduktionen minskar. I reservation 2 tar vi ställning till de utgiftsbegränsningar som innebär att man rycker undan medel från försvaret på grund av den 4-procentsautomatik som tillämpas. Detta är orättvist. Inom försvarsmakten arbetar man redan mycket långsiktigt och hårt med besparingsplaner. Jag vill erinra om de personalminskningsmål och de långsiktiga besparingar försvarsmakten genomför. I det avseendet tror jag försvarsmakten är unik i statsförvaltningen. Det vore orättvist att ge försvaret straff för att man är duktig på att spara på lång sikt. I reservation 3 säger vi vidare att fyrpartiöverenskommelsen från i fjol innebär att försvaret måste få bedriva planeringen utifrån oförändrad köpkraft. Genom att ifrågasätta det ekonomiska utrymmet för beställning av materiel under nästa budgetår har regeringen enligt vår mening mera tagit fasta på möjligheten att nästa försvarsbeslut medför en planeringsram med nominellt oförändrat belopp eller ännu mindre resurser för den fortsatta planeringen. Vi menar att man härigenom avsevärt försvårar planeringen. Detta innebär att säkerheten minskar. : I reservation 7 tar vi upp frågan om helikoptrar för ubåtsjakt. Enligt vår bedömning har den beslutade förstärkningen av vår ubåtsbekämpningsförmåga inte fått tillräckligt hög prioritet i planeringen för dessa helikoptrar. Eftersom ubåtsjaktshelikoptrar har central betydelse för ubåtsskyddet, bör dessa helikoptrar överföras till ubåtsskyddsverksamheten. Vi menar att riksdagen bör som sin mening ge detta regeringen till känna. När det gäller kustkorvetterna säger vi i reservation 8 att den planerade anskaffningen av ytterligare fyra enheter tidigareläggs enligt överbefälhavarens ubåtsskyddsplan. Regeringen har den 1 november beslutat om projektering av dessa enheter, och framställning om anskaffning beräknas inkomma till regeringen under 1985. Beställningsbemyndiganden har beräknats för den anskaffningen, som därför inte behöver bli beroende av riksdagsbeslut hösten 1985. Efter det nya budgetårets ingång och så snart myndigheterna gjort sin framställning tycker vi att regeringen utan dröjsmål bör ställa medel till förfogande för myndigheterna för beställning av korvetterna. Överbefälhavaren har också i sin plan för ubåtsskyddet konstaterat att gällande personaloch värnpliktsramar för marinen inte är dimensionerade för den utökade fredsoch krigsorganisatoriska verksamhet som ubåtsskyddet innebär. Överbefälhavaren föreslår att behovet av personal tillgodoses genom att personalramen successivt fram till budgetåret 1991/92 utökas med 125 personår. Försvarsministern förklarar sig inte beredd att ta ställning till utökningen av antalet yrkesofficerare inom marinen enligt överbefälhavarens planering. Detta anser vi otillfredsställande. Vi anser att överbefälhavarens förslag bör bifallas. I tidningarna och övriga massmedia har vi de senaste dagarna informerats om en tragisk olycka, som är ytterligare ett exempel på fall då värnpliktiga i samband med värnpliktstjänstgöring eller på väg därifrån är inblandade i olyckor. Vi har i en motion från centerns sida tagit upp de problem som det innebär att många olyckor, med koppling till motorfordonstrafiken, har ägt rum under de senaste åren. Det är tragiska olyckor som inte bör få ske. Det är viktigt att försvarsmakten visar ökat intresse för den olycksfallsfrekvens som finns när det gäller de värnpliktiga. Detta kanske till en del hör samman med den ökade motoriseringen. Här måste man på något sätt ta i på skarpen. När det gäller värnpliktsfrågorna har vi i en motion sagt att det är dags att se över en rad frågor på värnpliktsområdet. Skälen till detta är flera. Vi har resefrågorna, vi har ersättningsfrågorna för egenföretagare, och det gäller också de värnpliktssociala frågorna över huvud taget. Vi anser att de frågor vi tagit upp i motion 700 är så viktiga att en utredning av det slag vi har förordat bör komma till stånd. Särskild tyngdpunkt bör läggas på de värnpliktigas förmåner. Detta gäller i all synnerhet som — t.ex. när det gäller dagsersättningens storlek — riksdagsbeslutet om värnpliktsförmåner år 1983 inte har ordentligt förverkligats av regeringen. Jag menar att den socialdemokratiska regeringen här har svikit de värnpliktiga. Enligt det vallöfte som socialdemokraterna gav 1982 skulle de värnpliktiga få en dagsersättning på 30 kr. Med hänsyn till penningvärdesförsämringen borde löftet i dag innebära 36-37 kr. Regeringen har uppenbarligen svikit detta löfte. Regeringen bör med utgångspunkt i vad som anförts i motion 700 anmodas atttillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att se över värnpliktsfrågorna. Det är viktigt att detta sker snarast. Som sista punkt vill jag ta upp anskaffningen av andningsskydd. Vi kan här konstatera att den plan som försvarsministern förordar innebär en senareläggning med två år i förhållande till inriktningen i 1982 års beslut. Bristen på andningsskydd inom civilförsvaret är allvarlig. Vi anser därför att utskottet bör se till att 1982 års beslut fullföljs, och vi kräver i reservation 13 ett tillkännagivande till regeringen. Jag vill, herr talman, med detta yrka bifall till reservationerna 2, 3, 7, 8,9, 10, 11, 13, 18 och 19.

Herr talman! Genom den strategiska och militärtekniska utvecklingen har det nordiska området blivit alltmer utsatt under senare år. Supermakternas intresse för detta område har ökat mycket påtagligt. Detta ställer självfallet stora krav på svensk säkerhetspolitik — både vad gäller utrikespolitik och i fråga om försvarspolitik. Det betyder inte att vi skall ändra vår säkerhetspolitik. Tvärtom har utgångspunkten sedan länge varit att denna politik måste vara så utformad att den kan fungera även i svåra lägen. Vad Sverige behöver visa är därför främst konsekvens och långsiktighet i sitt säkerhetspolitiska agerande. Mot den här bakgrunden vill jag beklaga att Sverige under senare år gång på gång fått uppleva debatter där företrädare för partier söker misstänkliggöra andra partiers uppslutning bakom viktiga delar av säkerhetspolitiken. Det är socialdemokrater och moderater som fört denna debatt. Tyvärr måste noteras att det är mycket framträdande representanter för de två partierna, ja, främst de två partiledarna, som svarat för dessa misstänkliggöranden. En debatt inom Sverige kan vara tuff och hård, precis som politiska debatter i andra demokratier. Men just när det gäller säkerhetspolitiken finns det mycket starka skäl för att inte i onödan starta bataljer. Svenska folket tål säkert att höra sådana bataljer, men det är betydligt allvarligare att omvärlden kan få en felaktig föreställning om vår säkerhetspolitik. Som alliansfritt land har Sverige att visa att Sverige kommer att föra en konsekvent politik både i fred och vid krig i vårt närområde. Ingendera sidan skall kunna räkna med fördelar för egen del eller riskera att motparten ges otillbörliga favörer till följd av svenska brott mot neutralitetsregler. Det är då utomordentligt beklagligt att t.o.m. landets statsminister, både här hemma och i intervjuer för massmedia i andra länder, uttalar att ett regeringsskifte skulle kunna leda till att Sverige överger neutralitetspolitiken. I folkpartiets partimotion om försvarspolitiken betonades att fjolårets fyrpartiuppgörelse om försvarspolitiken var utomordentligt värdefull, både som manifestation och i sak. Det är värdefullt att gentemot omvärlden kunna visa denna enighet. De senare årens händelser, både ubåtskränkningar och flygplanskränkningar, men också den ökade medvetenheten om att tekniken nu möjliggör snabbare aktioner än tidigare gör det angeläget att än mer betona att Sverige måste ha förmåga att reagera omedelbart. Åtminstone delar av våra resurser måste vara snabbt gripbara, och vi måste kunna upptäcka kränkningar och angrepp. Som exempel kan anges att det är viktigt att radarövervakningen förbättras, så att vi inom en inte alltför avlägsen framtid kan överblicka hela svenska kusten. Mänsklig närvaro i skärgården är värdefull. Det vore önskvärt med ett nära samarbete mellan alla intressenter som kan bidra till meningsfulla arbetsuppgifter för skärgårdsbefolkningen. Det går att ange många områden där totalförsvaret kräver samverkan mellan flera parter, både civila och militära. Försvarsutskottets betänkande 9, som vi nu debatterar, avser både militära och civila delar av totalförsvaret. Det är positivt att riksdagen får behandla dessa frågor i ett sammanhang. Utskottet är enigt beträffande grunderna för Sveriges säkerhetspolitik och stöder försvarsministerns redogörelse och bedömningar i budgetpropositionen. Denna enighet är mycket värdefull och stärker den svenska säkerhetspolitikens trovärdighet. Inga yttranden har förekommit i utskottet som kan väcka tvivel om fastheten i den svenska säkerhetspolitiken. Till betänkandet 9 är fogat ett antal reservationer och tre särskilda yttranden. Jag skall kommentera en del av dessa litet längre fram i mitt anförande. Först vill jag dock peka på vissa punkter i några motioner som jag lägger särskild tonvikt på. Samhällets ökade sårbarhet till följd av datoriseringen måste uppmärksammas ytterligare. Det gäller främst inom offentlig förvaltning och inom livsmedelsdistributionen. Smärre fel, kanske sabotage, kan orsaka stora skador för samhället. Våra myndigheter bör åläggas att upprätta katastrofplaner och att hålla dem aktuella, så att de kan följas om ordinarie datasystem skulle bringas ur funktion. Det bör av planerna framgå vilka manuella eller automatiska reservfunktioner som kan kopplas in och på vilket sätt dessa kan användas. Redan från början, när ett datasystem skapas, måste hänsyn tas till risken för missbruk eller oavsiktlig skada. Enligt utskottets mening tar direktiven till 1984 års försvarskommitté upp områden som bör ha högsta prioritet när det gäller att motverka sårbarhet på grund av datorisering eller av andra orsaker. Det är enligt min mening ett omfattande och svårt arbete att på den relativt korta tid som står till försvarskommitténs förfogande på ett grannlaga sätt uppfylla givna direktiv. I motionen 2426 föreslår vi motionärer från folkpartiet olika åtgärder för att bibehålla en svensk utvecklande robotindustri.

När det gäller punkt 1 och 2 har vi motionärer blivit tillgodosedda. Regeringen har nyligen beslutat undersöka förutsättningarna för en utveckling av robotar inom landet, och enligt uppgift diskuteras också samverkansformer m.m. med berörda industrier. Beträffande punkt 3, där vi motionärer anser att en särskild robotberedning skall tillsättas, blir vi i utskottsbetänkandet upplysta om att den s.k. flygmaterielberedningen kommer att engageras i den fortsatta beredningen och uppföljningen av robotfrågorna. Jag är inte säker på hur denna flygmaterielberedning fungerar i dag. Kanske kan socialdemokraternas talesman i utskottet upplysa mig om dess organisation, personal och uppgifter. För varje robotprojekt måste möjligheterna till en svensk utveckling undersökas. Miniminivån måste vara att viktigare delar utvecklas och tillverkas i Sverige. En sådan hårt styrd planering är sannolikt inte tillräcklig, utan såväl robotens utnyttjande som robotindustrins sammansättning måste påverkas, om kapaciteten skall kunna bibehållas till en rimlig kostnad. Av denna anledning hade vi motionärer hellre sett att regeringen tillsatt en särskild ”robotberedning”, helst en parlamentarisk sådan. Denna extra uppgift, som kommer att läggas på flygmaterielberedningen, kan lätt betraktas som en andrahandsuppgift och får inte den status som vi anser att robotuppgiften skall ha. Robotar måste skjutas från olika vapenplattformar. Sådana plattformar som t.ex. flygplan, fartyg och stridsvagnar blir dyra. De måste dock finnas, men bör målinriktas mot uppgifter som inte kan lösas på annat sätt. I den fjärde punkten föreslår vi att möjligheter skapas för att utnyttja robotar på enklare plattformar. Vi föreslår en inriktning mot enklare plattformar men med bättre utnyttjande av robotars egenskaper, vilket ligger i tiden. Många skäl talar för att slagkraft och uthållighet ökar i ett sådant försvar. Vi motionärer anser att nya robotsystem bör inriktas mot och ges egenskaper som är lämpliga för enklare plattformar och att befintliga system bör kompletteras, så att främst fler men enklare plattformar kan utnyttjas. I reservation 2 aktualiseras frågan om priskompensation. I propositionen 1983 84:86 gick vi emot detta förslag. Det var den enda motion där man gick emot regeringens förslag på denna punkt. För att kunna ge god stadga i planeringen för försvaret är det mycket viktigt att ha ett rättvisande priskompensationssystem. Verkligheten blev den att inflationen under 1984 steg med drygt 8 26, alltså väsentligt annorlunda än vad utskottet räknade med. I vår partimotion 1984/85:1711 gjordes en preliminär bedömning, som visade att den av socialdemokraterna och kommunisterna beslutade indexspärren medfört ett bortfall av prisregleringsmedel till försvaret under 1984 på ca 240 milj.kr. Vi anser att försvaret bör tillföras det belopp som krävs för att ge full priskompensation enligt försvarsprisindex med hänsyn till inflationen. Enligt de beräkningar som utskottet gjort bör, som framgår av reservation 2, riksdagen återföra 270 milj.kr. till det militära försvarets fortsatta planering. Socialdemokraterna medger att utgiftsramen minskat med drygt 200 milj.kr. men anser att ”—-—-- beslutet bör inte rivas upp i efterhand”. Vad detta får för konsekvenser säger socialdemokraterna emellertid ingenting om. Det torde bli nödvändigt att reducera planerad verksamhet eller minska anskaffningen av materiel till försvaret. Socialdemokraterna har kanske någon annan patentlösning — vi får väl höra. Folkpartiets förslag om priskompensation skall ses som en strävan att undvika urholkningar i den försvarsförmåga som riksdagen tidigare uttalat sig för. Jag yrkar därmed bifall till reservation 2. När det gäller civilförsvaret har vi från folkpartiet flera gånger tidigare motionerat om och reserverat oss för en föryngring av civilförsvarets krigsorganisation. I motionen 1984/85:1265 tar vi upp frågan på nytt. Vi motionärer anser att en föryngring kan ske genom direktrekrytering av unga män och kvinnor. Tanken är att dessa, som undantas från militär utbildning, skall få en rejäl utbildning för civilförsvarsuppgifter. Det är inte bra för civilförsvaret att det hitintills bara utbildats befäl, medan manskapet inte utbildats. En eventuell utbildning planeras nu ske i ett beredskapsläge. Det är dålig beredskap, och få människor känner delaktighet i civilförsvarsproblemen. En kraftig föryngring i civilförsvarets krigsorganisation skulle vara något utomordentligt värdefullt. Det skulle kännas meningsfullt att satsa utbildningspengar på unga människor, eftersom de kan stå kvar i organisationen länge. I en organisation som främst har att ta emot män över 47 år kan motivationen för civilförsvarsuppgifterna inte vara så stor. Att bygga skyddsrum till hela befolkningen vore ytterst kostnadskrävande, och det har heller aldrig varit målsättningen. Skyddsrum är nästan meningslösa utan ett ordentligt förvarningssystem. En stor förbättring för civilförsvaret de närmaste åren är kanske den bättre förvarning som blir möjlig genom att försvarsmakten får radarstationer för låga höjder för den del av kusten där sådana inte finns i dag. En angripare väljer mål av stor betydelse. Skyddsrum bör därför byggas i närheten av sådana mål. Någon noggrann prioritering av var skyddsrummen skall byggas har hitintills inte förekommit. När en kommun valts till ”Skyddsrumsort” har skyddsrummen byggts där i samband med nyproduktion av bostäder, även om inga rimliga bombmål legat i närheten av bostadsområdet i fråga. I framtiden bör man förfara på ett annat sätt. Kommunerna skall göra upp skyddsplaner, av vilka det skall framgå var i kommunen riskerna bedöms vara störst. Först när skyddsplanerna finns i kommunerna är det möjligt att styra skyddsrumsbyggandet så, att skyddsrummen kan uppföras där de ur risksynpunkt bäst behövs. Det har också visat sig att det kan ta lång tid från det att skyddsplaner gjorts upp till dess att kommunen får någon fastighetsägare att bygga skyddsrum. Detta talar för att det kan bli aktuellt att bygga skyddsrum först några år efter det att skyddsplanerna är färdiga. Mot denna bakgrund föreslås en minskning av anslaget till skyddsrumsbyggande med 100 milj.kr. för de närmaste åren. Jag yrkar därmed bifall till reservationerna 14 och 15. I betänkandet finns ytterligare några reservationer som jag kort skall kommentera. Reservation 5 gäller tillgodoräknande av medel vid försäljning av anläggningar. Det är viktigt att stimulera försvarets myndigheter till ökad rationalisering. Det kan man göra genom att skapa förutsättningar för myndigheterna att vid en försäljning få behålla realvärdet i materielinvesteringar. Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att i regleringsbrevet för budgetåret 1985/86 utarbeta bestämmelser som gör det möjligt för en myndighet att vid eventuell försäljning tillgodogöra sig fulla värdet av tillgångar som finansierats genom anslag till myndigheten i fråga inom fjärde huvudtiteln. Jag yrkar bifall till reservation 5. I reservation 6 anser reservanten att beslut om avkortning av reservbefälens tjänstgöring bör fattas på den nivå i organisationen där man bäst känner till reservbefälens utbildning, duglighet, tjänstgöringsförhållanden m.m. Detta innebär att förbandscheferna bemyndigas att handlägga ärenden som innebär beslut om avkortning av utbildningen eller tjänstgöringen upp till 10 dagar. Dessutom bör regeringen bemyndiga överbefälhavaren att handlägga ärenden som innebär beslut om avkortning av tjänstgöringsskyldigheten utöver 10 dagar. Därmed yrkar jag bifall också till reservation 6. I övrigt yrkar jag bifall till de reservationer där mitt namn förekommer.